Herr talman! Jag har i näringsutskottet reserverat mig till förmån för två centermotioner, i vilka motionärerna ställer krav på information och märkning av varor för vilkas framställning man använt plågsamma djurförsök. Behovet av en sådan märkning är tvåfaldigt. Till att börja med är det fråga om etiska skäl. Det finns en omfattande rörelse, i det svenska samhället liksom i många andra länder, emot de plågsamma djurförsöken, och det finns alltså hos stora konsumentgrupper ett naturligt och självklart intresse av att man, när man köper t.ex. kosmetiska produkter skall få veta om plågsamma djurförsök har förekommit i samband med produkternas framställning. Ett annat skäl som man kanske inte så ofta hör nämnas men som är lika viktigt är det rena upplysningsskälet. De här djurförsöksmetoderna framstår nämligen mer och mer som också vetenskapligt otillfredsställande. Att man har använt sådana tester är inte på något sätt en garanti för att ämnet inte är skadligt, irriterande eller på annat sätt olämpligt ur konsumentens synpunkt. Tvärtom är den här typen av tester så dåliga och deras vetenskapliga bakgrund så svag att det i själva verket är vilseledande för konsumenterna att använda dem. När djur reagerar på ett visst sätt för dessa plågsamma försök, när en viss procent av djuren dör under svåra plågor, tror man att det kunnat fastställas var skadlighetsgränsen för människor går. Det är en fulltständigt ovetenskaplig föreställning, eftersom djur och människor lever under olika förhållanden och reagerar på olika sätt för olika förhållanden. Man kan därför inte dra sådana grova paralleller mellan djur och människor. Det är således också en trygghetsfråga att man gör testerna på annat sätt än genom den här typen av djurförsök. Allt detta bildar grundvalen för motionernas yrkanden och för min reservation. Det är ett väsentligt konsumentintresse att konsumenten genom etiketten på produkten får upplysning om huruvida sådana här tester har använts. Näringsutskottets majoritet är välvilligt inställd till syftet men vill, av en rad anledningar som man anför, inte göra någon viljemanifestation nu. Med all respekt för det goda syftet tycker jag att de anledningarna är något svaga. Man anför t.ex. att det inom en inte så avlägsen framtid kommer en ny djurskyddslag. Det skulle då vara ett skäl för att man inte nu vill ta tag i frågan om märkning och information. Detta är något missriktat, tycker jag. Det är något av goddag — yxskaft över det; den nya djurskyddslagen avser ju att skydda djuren här i Sverige på ett bättre sätt än nu. Men här handlar det ju inte om detta. Det handlar om att på varan informera om att djurförsök har använts, djurförsök som även efter den nya djurskyddslagen med säkerhet dess värre kommer att företas. Dessutom har svensk djurskyddslag som bekant ingen relevans för produkter som framställs i utlandet. Det är alltså inget svar på frågan. Utskottet hänvisar även till att socialstyrelsen arbetar med dessa informationsfrågor och att man inte skall föregripa det arbetet. Också det är litet missriktat. Som bekant intar ju socialstyrelsen i detta avseende inte någon särskilt progressiv ståndpunkt. Den kanske gör det i många andra avseenden. Socialstyrelsen har inte alls varit intresserad av att bekämpa eller inskränka djurförsöken. Tvärtom är socialstyrelsen den instans som i vissa fall uttryckligen påfordrar sådana försök. T. o. m. den något absurda situationen har inträffat att ett läkemedelsföretag har förklarat att det inte behöver några djurförsök, eftersom det inte anser dem vetenskapligt relevanta, men måste genomföra dem därför att socialstyrelsen påfordrar detta. Då är det något lustigt att säga att ingenting behöver göras, eftersom socialstyrelsen arbetar med dessa frågor. Socialstyrelsen har en helt annan infallsvinkel än de har som kritiserar djurförsöken. Socialstyrelsens agerande just i denna fråga har varit ett hinder för att man skall få fram bättre information och strängare bestämmelser. Slutligen anför utskottet att det redan i gällande marknadsföringslag finns möjligheter att föreskriva för producenter och saluförare att de skall informera på visst sätt om bakgrunden till en produkt. Men också detta är en något orealistisk förutsättning. Om inte någon auktoritativ instans, t.ex. riksdagen, förklarar att detta är en typ av information som på något sätt bör införas, händer ingenting, eftersom den officiellt härskande ideologin på detta område anser att djurförsök är normala och harmlösa och att ingenting speciellt skall göras åt dem; det gäller även de många gånger stötande former som den kritiska opinionen har dragit fram i ljuset. Det finns alltså ingen anledning att anta att de som har att övervaka marknadsföringslagens efterlevnad skulle ta några som helst initiativ till att införa en för dem helt ny och annorlunda typ av bestämmelse för marknadsföring och information. Detta leder mig sammanfattningvis till att notera den goda viljan. Med anledning därav tänker jag inte begära någon votering om reservationen. Jag tycker emellertid att den goda viljan i detta fall inte bygger på någon realistisk uppfattning om hur förhållandena är i socialstyrelsen och i andra instanser som har att överväga dessa ting. Därför skulle det ha behövts en markering. Det kunde ha satt fart på det hela en smula. Nu är risken att ingenting händer genom denna litet obestämda skrivning. Men det går ju att återkomma i saken.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 7 behandlas, som Jörn Svensson alldeles riktigt sade, två centermotioner. I dessa hemställs om förslag till förbud mot att i Sverige marknadsföra nya kosmetika och hygienpreparat som har utvecklats med hjälp av plågsamma djurförsök. Vidare hemställs om förslag till lagstadgad skyldighet för leverantörer av sådana produkter som redan finns på marknaden att på förpackningarna ange om plågsamma djurförsök har förekommit vid produktutvecklingen. Liknande motioner har behandlats under vårriksdagen i ett betänkande från jordbruksutskottet. Jag har tolkat detta så att både jordbruksutskottet och näringsutskottet ser allvarligt på dessa frågor och har stor förståelse för den etiska argumentationen i motionerna. Mot den bakgrunden har vi i utskottsbetänkandet redovisat det arbete som pågår för att komma till rätta med denna typ av problem. En ny djurskyddslag är på gång — en proposition till riksdagen väntas under våren 1985 — och det är en motivering till att utskottet avstyrker motionerna. Det är kanske också värt att notera att en konvention om djurförsök f.n. utarbetas inom Europarådet. Det är alltså inte en isolerad svensk företeelse att djurförsöken uppmärksammas, utan man försöker på många sätt att angripa problemet. Kemikommissionen har också tagit upp de här frågorna, och en proposition på grundval av kommissionens förslag väntas till våren 1985. Vidare har den konsumentpolitiska kommittén i uppdrag att göra en översyn av konsumentpolitiken, och i det uppdraget ingår att överväga frågor om konsumentinformation. Kommittén förväntas lägga fram sitt förslag under våren 1985.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

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet den allmänt positiva grundinställning som är gemensam för oss alla i utskottet. Den skall vi ta vara på. Men jag vill ännu en gång varna litet grand för att fästa så stora förhoppningar vid att hänvisa till att olika organ skall befatta sig direkt eller indirekt med frågan att man tar för givet att de då skall inta samma restriktiva och kritiska hållning som vi gör. Birgitta Johansson nämnde t.ex. kemikommissionen. Vi vet, genom att vpk har en representant i kommissionen, att det faktiskt finns krafter som arbetar för att utvidga djurförsöken, därför att de tror att det skall leda till ett bättre skydd för människan, en åsikt som jag var kritisk emot redan i mitt tidigare inlägg. Man får liksom inte lämna frågan ifrån sig, utan man får verkligen följa att de instanser som man hoppas på också har den inriktning som utskottet har, för det kan man ha skäl för att hysa tvivel om.

Herr talman! När djur utsätts för plåga, är det alltid beklagligt. När man avsiktligt och systematiskt plågar djur, då är det mycket värre naturligtvis. Om det görs enbart för att tillgodose kommersiella intressen och mänsklig fåfänga, är det oförsvarbart. Det ligger mycket lidande för djur bakom många av de nya parfymerna, dagkrämerna, nattkrämerna, sminkerna osv. som säljs i våra kosmetikaaffä rer. Man genomför hudirritationstester, som går till så att man rakar av pälsen på djuren och gnider in den blottlagda huden med det preparat som skall provas, i sådan omfattning att det uppstår sår och varbildningar på djuren. Man genomför ögonirritationstester, vilket innebär att man sprutar in preparatet i ögonen på djuren, i den omfattningen att man kan se vilka skador som uppstår på hornhinnan och på regnbågshinnan. Man genomför s.k. LDS50-tester, vilket innebär att man har ett stort antal djur och tillför dem det preparat man vill testa, i den omfattning som krävs för att hälften av djuren skall dö. Resten av djuren får naturligtvis stora skador. I motion 1983/84:420 har vi, några centerpartister, föreslagit att man skall förbjuda saluförandet i Sverige av nya kosmetika och hygienpreparat som är framtagna med djurförsök, för att på det sättet få åtminstone för svenskt vidkommande stopp på djurförsöken i varje fall när det gäller den här typen av preparat. Vi har dessutom föreslagit att man skall ange på förpackningen om det använts plågsamma djurförsök vid testning av preparatet. I motion 1888 har Martin Olsson, som ju också är centerpartist, föreslagit att det skulle föreligga plikt att ange på förpackningen om ett kosmetiskt preparat är framtaget med djurförsök. Detta är ju ganska rimliga krav. Det finns alternativ. Det finns både kosmetika och hygienpreparat att köpa i dag som är framtagna utan plågsamma djurförsök. Det finns så många preparat att det i varje fall inte skulle finnas anledning att genomföra djurförsök för att ta fram nya parfymer, dagkrämer, nattkrämer osv. Behovet bör i stort sett redan vara tillfredsställt. Det borde vara en självklarhet i varje fall att konsumenten skulle ha möjlighet att välja att avstå från att köpa sådana preparat som är framtagna med djurförsök. Den möjligheten har man inte i dag. Det går inte att få reda på vilka försök som gjorts. Därför borde i synnerhet yrkandet om information på paketen vara självklar och lätt att genomföra. Vårt förstahandsyrkande om förbud mot nya preparat borde också vara genomförbart. Utskottet har en positiv grundställning till dessa tankar — jag har uppfattat utskottets betänkande på det sättet. Man uttalar en förhoppning om att det skall bli bättring på detta område. Samtidigt saknas dock en ordentlig viljeyttring i utskottets betänkande. Man redovisar en massa aktiviteter som är på gång och som kan leda till att motionernas önskemål kan tillgodoses, men man säger inte ifrån ordentligt att det är utskottets, och förhoppningsvis riksdagens, mening att önskemålen skall tillgodoses. Enligt min upfattning tillgodoser reservationen på ett klarare sätt behovet av en ordentlig viljeyttring. Jag vill uttala mitt stöd för reservationen. Nu har reservanten sagt att han inte tänker begära votering, och då tänker inte jag göra det heller. Men jag vill på detta vis markera att jag anser att reservanten på ett mera tydligt sätt ger den viljeyttring till känna som hade varit önskvärd för att regeringen i sin hantering av dessa frågor skulle veta var riksdagen står och vad riksdagen vill.

Herr talman! Det finns ett litet fåtal branscher inom Sverige som har en oerhört stor betydelse för vår handel, för vår bytesbalans och för det totala antalet jobb samt för geografiskt mycket stora områden och för ett stort antal orter i vårt land. En sådan näring är skogsindustrin. Den högsta värdeuppbyggnaden inom skogsindustrin svarar sågverksproduktionen för. Denna värdeuppbyggnad skulle kunna bli ännu mycket större med en ökad förädling inom vårt eget land. Förädlingsansträngningarna skulle inriktas mot en produktion anpassad direkt till användarna. Den skulle också vara anpassad direkt till de behov och kravspecifikationer som slutanvändarna av virket kan ha. Produkterna kunde bestå av exempelvis exaktkapade och snickeritorra ämnen för snickerioch möbelindustri. Lamineringstekniken kunde få en ökad användning. Andelen hyvlade produkter skulle öka starkt. Omställning till vidareförädling i den svenska sågverksindustrin har gått långsamt. Den har framtvingats — särskilt i södra Sverige — av råvarubristen. Svag självfinansieringsförmåga, bristande information om marknadsförutsättningarna, svårbedömda inkörningskostnader och ett allmänt risktagande har bidragit till företagens tveksamma attityd. Ett väsentligt hinder ligger inbyggt i det traditionella systemet, där bulkvaran styr produktion, försäljning och distribution. De affärsmönster som utvecklats från bulkvaruhanteringen måste brytas om vidareförädlingens rationaliseringsmöjligheter skall kunna utnyttjas till fullo. Flera faktorer talar för att den spontana omställningsprocessen i syfte att uppnå en högre förädlingsgrad inom branschen bör stimuleras för att få ett snabbare genomslag. I vpk-motionen om vidareförädling inom sågverksindustrin tas upp frågan om en strategi för de svenska sågverken. Vi har då utgått från den rapport som statens industriverk arbetat fram, SIND 1980:16. I den rapporten har man lyft fram de vinster, framför allt samhällsekonomiskt, som man kunde uppnå genom att satsa på en produktion och försäljning direkt till användarna inom de länder dit största delen av vår sågvaruexport går. Kort sammanfattat skulle vi kunna öka värdet av den svenska sågvaruexporten, som i fjol uppgick till 9 miljarder, med 75 Zo. Förädlingsinsatserna kunde ge 7 000 nya jobb. Det investeringsprogram som skulle leda fram till de här effekterna skulle skapa många jobb inom byggnadsoch anläggningssektorn. Kostnaderna beräknades 1979 till 7 miljarder. Utskottet har gjort en mycket omfattande skrivning kring de förslag som finns i motionen. Efter dessa omfattande skrivningar stannar ändå utskottsmajoriteten för att avstyrka motionen. Man hänvisar till att det är sågverksföretagen själva som skall besluta om inriktningen av sin verksamhet. Ja, vad kommer den här kortsynta låt-gå-politiken att innebära för regionalpolitiken, för sågverksorterna, för exportvärdet och för de människor som har eller hade kunnat få arbete om riksdag och regering beslutat sig för att ta tag i frågorna på ett riktigt sätt? Såvitt jag kan bedöma innebär det här en fortsatt huggsexa om virket. Nödvändiga förädlingsinsatser skjuts allt längre fram i tiden. De produktionsanläggningar som har den svagaste betalningsförmågan kommer att slås ut, och de får lägga ner sin verksamhet. Orter där dessa anläggningar finns kommer att drabbas mycket hårt. Arbetarna i de sågverk som tvingas lägga ner förlorar sina jobb och går mot en mycket oviss framtid, inte så sällan mot en mera permanent arbetslöshet. Det tillskott på exportvärdet som hade varit möjligt uteblir. De borgerliga partiernas motstånd är naturligt — där har man ju traditionellt bekämpat övergripande samhällsplanering. Under kapitalistiska produktionsförhållanden är ju vinstkravet den enda drivkraften för en produktion. Tidigare socialdemokratiska motioner där det krävts samhällsinsatser för vidareförädling inom sågverksindustrin har ju avslagits av den dåvarande borgerliga majoriteten. Men inom socialdemokratin måste det ha skett en total omsvängning. Sågverksarbetarna kan tydligen inte längre lita på att en majoritet i riksdagen av människor som invalts med rösterna från det arbetande folket vågar trotsa träpatronerna, vågar stå för en nationell och framåtsyftande industripolitik inom sågverksindustrin.

Högförädling skulle ge företräde vid virkesköp. Jag kan bara djupt beklaga om riksdagen skulle strunta i att lösa den här mycket viktiga utvecklingsfrågan inom svensk industri och ekonomi. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga vpk-reservationer till Så till sist några ord till utskottets talesman Rune Jonsson. Innebörden i den del av hans anförande som berörde sågverkens vidareförädling står helt klar. Numera anser socialdemokraterna att det är företagen själva som skall ta besluten och initiera eventuella förädlingssteg. Detta är ett synsätt som står i uppenbar strid mot socialdemokraternas partimotion 1980/81:2021. Jag citerar: ”Även i framtiden kommer det att krävas finansiella insatser från samhällets sida för att trygga en positiv utveckling inom skogsindustrin. Dessa insatser måste emellertid ingå som en deli en planerad branschutveckling. Detta betyder bl.a. att samhällsengagemanget inte som hittills skall koncentreras till de mindre livskraftiga, redan krisdrabbade företagen och enheterna. Det är för den långsiktiga utvecklingen minst lika viktigt att samhället engagerar sig i framtidsinriktade och expansiva delar av branschen.” I de två sista styckena i samma motion heter det: ”Industriverket begär i utredningen att få medel för ett ”Branschprogram Såg för att hjälpa sågverksindustrin att komma i gång med vidareförädlingen. Industridepartementet har svarat med att sända utredningen på remiss. Det finns nu en uppenbar risk för att hela denna fråga blir föremål för en långdragen behandling. Detta vore mycket olyckligt, bl.a. mot bakgrund av att utredningsmaterialet snabbt förlorar i aktualitet. Vi anser det vara ett vitalt intresse att snabbt få i gång en ökad satsning på vidareförädling inom sågverksindustrin. Regeringen bör därför behandla industriverkets förslag med största skyndsamhet. Ett förslag bör föreläggas riksdagen så snart som möjligt under hösten.” Socialdemokraternas handlande under sin regeringstid efter valet 1982 innebär ju att de uppskjuter och fördröjer att en så här viktig framtidsfråga löses tillfredsställande. Man erinrar sig osökt Hamlets ord: ”Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över.”

Herr talman! Jag vill uttala mitt missnöje över att näringsutskottet i betänkandet nr 5 avstyrkt min motion om utvidgad skyldighet för kreditupplysningsföretag att lämna beställaruppgift. Jag har svårt att förstå varför den som är näringsidkare skall behöva finna sig i att ha sämre integritetsskydd än andra. Det är helt i sin ordning att utomstående inhämtar upplysningar, men det är alldeles fel att upplysningsbeställarens anonymitet skall vara skyddad i lag. Med ledning av uppgifter i kreditupplysningskopian kan den som varit föremål för upplysningen, om han informerats om vem som frågat, kommentera uppgifterna och justera felaktigheter som kan förekomma. En ändring i lagen skulle vara till gagn för båda parter, rensa bort okynnesförfrågningar och möjligen också förbättra kvaliteten på det material som sänds ut. En lagändring på det här området är befogad, inte minst för att säkra integritetsskyddet. Lagändringen är dessutom lätt att åstadkomma. Jag beklagar att näringsutskottet inte tillstyrkt min motion. Flera remissinstanser har gjort det. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag får kanske anledning återkomma. De som vill fördjupa sig i ärendet rekommenderas att läsa datainspektionens yttrande, som redovisas på s. 12 och följande i betänkandet.

Herr talman! Den proposition, nr 71, som vi i dag skall behandla visar ånyo vilka stora brister som vidlåder den reformerade inkomstbeskattning som såg dagens ljus efter ”den underbara natten”. Stark kritik har bl.a. riktats mot att vid beräkning av tilläggsbelopp räntetillägg skall göras för bostadsförmån på jordbruksfastighet, privat utnyttjande av bil samt förmånliga lån från arbetsgivare. I dagens betänkande är det blott den sistnämnda förmånen som skall behandlas. Enligt den nya lagstiftningen skall en skattskyldig, som erhållit lån från arbetsgivare där räntan understiger den sedvanliga med mer än 100 kr., skatta för skillnadsbeloppet vid beräkning av underlag för tilläggsbelopp. Som bekant utgår tilläggsbeloppet bara över den s.k. brytpunkten — 124 800 kr. vid 1986 års taxering. Eftersom tilläggsbeloppet i princip skall beräknas för alla skattskyldiga och det i de allra flesta fall blott blir fråga om mycket ringa tilläggsbelopp, säger det sig självt att den nya lagstiftningen skapat krångel och byråkrati i en omfattning som inte tillnärmelsevis motsvarar det belopp på mindre än 10 miljoner som beskattningen beräknas ge. Som illustration till storleken av tilläggsbeloppet kan nämnas att det maximala skatteuttaget, 30 70 av räntetillägget, inträffar först när underlaget för tilläggsbeloppet överstiger 351 100 kr. Det kraftigt ökade administrativa arbetet för arbetsgivare och skattemyndigheter samt det ökade krånglet för den enskilde deklaranten har föranlett riksskatteverket att i sitt remissyttrande föreslå att ränteförmånliga lån över huvud taget inte skall beaktas i skattesammanhang. I andra hand I propositionen säger nu finansministern att det skulle vara förödande både för de skattskyldigas inställning och för taxeringsmyndigheternas effektivitet om beskattningsresultatet inte står i rimlig proportion till nedlagt administrativt arbete eller om man kräver millimeterrättvisa. Finansministern vågar emellertid inte ta den fulla konsekvensen av den misslyckade lagstiftningen och ompröva räntetilläggen utan nöjer sig med att föreslå en höjning av frigränsen till 2 000 kr. Från moderata samlingspartiets sida har vi flera gånger tidigare påtalat avigsidorna med räntetilläggen, och vi föreslår i likhet med riksskatteverket att räntetillägg för ränteförmånliga lån slopas, varför jag yrkar bifall till reservation 1. Avvisar riksdagen detta förslag kommer vi i andra hand att stödja reservation 2.

Herr talman! Efter motioner, bl.a. från centern, har riksskatteverket på regeringens uppdrag utfört en översyn av reglerna om räntetillägg. I en delrapport behandlas reglerna om räntetillägg för räntefritt eller lågförräntat lån från arbetsgivare. De praktiska erfarenheterna visar entydigt att de skatteintäkter som räntetilläggsreglerna medfört för statsverket inte står i rimlig proportion till de administrativa och andra kostnader som dessa regler dragit med sig. RSV:s rapport visar detta. I rapporten påtalas de problem och den ökade resursåtgång inom skatteförvaltningen som de nya reglerna förorsakat. RSV lämar i sin rapport olika förslag till förändring av nuvarande system. Man förordar att förmån av räntefritt eller lågförräntat lån inte alls skall beaktas. Om detta alternativ inte kan förverkligas, föreslår man att en frigräns om 5 000 kr. införs. Men vi anser att en sådan frigräns går alltför lågt. Av skatteförenklingsskäl bör man snarare välja att helt avskaffa beskattningen av sådana här förmåner. Med hänsyn till att frågan om huruvida ränteförmån skall ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter f.n. är föremål för utredning och att ett slopande av ränteförmånsbeskattningen i vissa enskilda fall kan leda till skattelättnader som från rättvisesynpunkt kan ifrågasättas, bör beskattningen av ränteförmånliga lån t.v. behållas, i avvaktan på skatteförenklingskommitténs förslag. Frigränsen bör höjas väsentligt. En frigräns på 10 000 kr. — som yrkas i centermotionen — anser vi vara väl avvägd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Knut Wachtmeister tog, sin vana trogen, tillfället i akt och attackerade den uppgörelse om marginalskatterna som träffats av socialde mokraterna, centern och folkpartiet. Jag skall inte ta upp den debatten här och nu, utan jag nöjer mig med att konstatera att Knut Wachtmeister och jag är överens. Det gäller de regler i detta sammanhang som både moderater och folkpartister vill avskaffa, eftersom vi anser att de inte behövs. Det ärende som nu vi behandlar är ekonomiskt sett ett bagatellärende. Ur andra synpunkter är det ett mycket intressant ärende. Regeringen har vid skilda tillfällen förklarat, eller erkänt — vilket uttryck som nu föredras — att det svenska skattesystemet är otillåtet krångligt. Man har slagit på stora trumman, och ämnar gå till storms mot denna krånglighet och genomföra förenklingar. Man kunde knappast ha valt ett bättre tillfälle. I samband med behandlingen av detta ärende kan man således i handling visa att man menar allvar med detta resonemang. Men när det kommer till kritan faller regeringen igenom. Man förmår inte leva upp till sina stolta paroller, och skatteutskottets socialdemokratiska majoritet expedierar. Det borde föranleda särskild eftertanke att det faktiskt är riksskatteverket som vid sin översyn av reglerna om räntetillägg kommit till slutsatsen att reglerna bör avskaffas för lån från arbetsgivare eller uppdragsgivare. Den rapport som riksskatteverket avgivit är mycket talande. Läser man den med eftertanke, torde det stå klart inte bara att skatteintäkterna inte står i rimlig proportion till de administrativa och andra kostnader som reglerna dragit med sig utan också att det i själva verket rör sig om en regel som de facto samhällsekonomiskt förorsakar kostnader som klart överstiger skatteintäkterna för staten. Riksskatteverket har dragit den enda rimliga slutsatsen av sin undersökning. Man föreslår att ifrågavarande räntetillägg helt slopas. Själv tolkar jag rapporten som en vädjan från riksskatteverket till regering och riksdag om att få syssla med väsentliga ting och slippa de dumheter som räntetilläggen är ett uttryck för. Herr talman! I denna fråga skulle man kunna säga mycket. Men jag skall inte falla för frestelsen att gå in i detaljer. För dem som önskar ta del av dessa hänvisar jag till den delrapport från riksskatteverket som ingår som en bilaga till propositionen. Det är att beklaga att varken regeringen eller skatteutskottets socialdemokratiska majoritet tycks ha läst den — i vart fall inte med eftertanke. Hade man gjort det hade vi sannolikt kunnat fatta ett enhälligt beslut om att följa riksskatteverkets förslag. I sammanhanget hade vi dessutom med fördel samtidigt kunnat avskaffa de fullständigt orimliga regler som gäller för räntetillägg för bil som används såväl privat som i rörelse. Även om riksskatteverket i sin rapport kommer att koncentrera sig främst på de administrativa effekterna av detta senare räntetillägg, avvaktar jag med stort intresse den slutrapport som skall komma. I reservation 1 yrkas att räntetilläggen för räntefritt eller lågförräntat lån skall slopas. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservationen.

Herr talman! Vi har nu att behandla skatteutskottets betänkande 1984/ 85:20 om räntetillägg för räntefritt eller lågförräntat lån. Det finns risk för att jag återupprepar vissa fakta, men jag anser ändå att jag måste ta fram bakgrunden. Riksdagen beslöt 1982 om en skattereform avseende inkomstskatten. Beslutet innebar att marginalskatterna sänktes och att underskottsavdragens värde begränsades. För att fastställa den slutliga beskattningsbara inkomsten tas det fram ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet utgår för inkomstnivåer där inkomsten överstiger den s.k. brytpunkten. Vid beräkningen av tilläggsbeloppet medtas underskottsavdrag. Vid beräkningen av tilläggsbeloppet tas också hänsyn till förmånliga lån som den skattskyldige har erhållit av sin arbetsgivare. Det förekommer ju lån där räntan är lägre än den vanliga räntan eller att lånet i fråga är helt räntefritt. För att fastställa räntetillägget beräknas skillnaden till vad den vanliga räntan skulle ha utgjort för lånet i fråga. I fjol beslöt riksdagen om ett fribelopp på 100 kr., dvs. att det inte blir något räntetillägg när skillnaden uppgår till högst 100 kr. På förslag av skatteutskottet beslöt också riksdagen att hos regeringen begära att riksskatteverket skulle få i uppdrag att undersöka effekterna av räntetillägget och samtidigt göra en översyn av regelsystemet. Riksskatteverket har som bekant nu kommit med en delrapport som motiverat utskottet att höja det s.k. fribeloppet från 100 kr. till 2000 kr. Riksskatteverket konstaterade att det på 149 000 undersökta fall mestadels var fråga om obetydliga lån. Riksskatteverket konstaterade också att kostnaderna för administration och annat inte motsvarar de inhämtade skatteinkomsterna till staten. Riksskatteverket önskade i första hand att ränteförmånliga lån över huvud taget inte skulle beaktas i skatteoch avgiftssammanhang och att i annat fall gränsen skulle sättas till 5 000 kr. Det bör understrykas att riksskatteverket också konstaterade att beskattningen av naturaförmåner är föremål för en utredning och att det ur rättvisesynpunkt finns skäl att gå försiktigt till väga. Utskottsmajoriteten anser att det av regeringen föreslagna fribeloppet på 2 000 kr. är riktigt — då försvinner de obetydliga beloppen ur hanteringen. Det kan här nämnas att ca 80 22 av räntetilläggsbeloppen faktiskt ligger mellan 100 kr. och 2 000 kr. I reservationen nr 1 föreslår moderaterna och folkpartiet att förmånen av räntefritt eller lågförräntat lån från arbetsgivare inte alls skall beskattas. Centerpartiet föreslår i sin reservation att frigränsen skulle vara 10 000 kr. Det bör också nämnas att det i den moderata motionen återfinns ett andrahandsyrkande om ett fribelopp på 10 000 kr. Herr talman! Med hänvisning till att flera remissinstanser, bl.a. brottsförebyggande rådet, under åren har framfört sina farhågor om förmånssystemets spridning, och vad jag tidigare har framfört om betydelsen av att gå försiktigt till väga i detta ärende, yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag beklagar naturligtvis att varken finansministern eller sedermera den socialdemokratiska majoriteten här velat ta steget fullt ut och avskaffa denna otymplighet. Man har alltså inte på något vis följt riksskatteverkets rekommendation, som i första hand var att man skulle helt avskaffa beskattningen, i andra hand var att man åtminstone skulle höja fribeloppet till 5 000 kr. Nu hamnar man i stället på 2 000 kr. Nu säger Erkki Tammenoksa att man skall gå försiktigt fram. Jag vill då fråga honom om det betyder att alla fått information om att man i nästa steg kommer att följa riksskatteverket och helt slopa den aktuella bestämmelsen?
Herr talman! Erkki Tammenoksa sade här att utskottets majoritet har gått försiktigt fram. Jag tycker att ni har gått för försiktigt fram. En höjning av frigränsen till 10 000 kr. innebär ju mycket ur skatteförenklingssynpunkt, samtidigt som det icke kommer att beviljas skattebefrielse i de fall där skattelättnadernas storlek kan ifrågasättas ur rättvisesynpunkt.
Herr talman! Jag tycker att det är en ganska märklig situation som vi i det här ärendet har hamnat i. Riksskatteverket har gjort den översyn som skatteutskottet begärde och som Tammenoksa talar om. Rapporten är entydig och praktiskt taget förödande. Då refererar Tammenoksa här i stället till brottsförebyggande rådet. Men nog är det väl ändå så att riksskatteverket förstår dessa frågor bättre än brottsförebyggande rådet. Om man läser rapporten noggrant förstår man några saker. Först och främst förstår man med tanke på vad det kostar att driva in skatten att det inte blir några skatteinkomster. Krånglet blir däremot betydande, såväl för skattskyldiga enskilda och företag som för riksskatteverket. Riksskatteverket säger självt i sin rapport att man inte ens hinner med att på ett administrativt riktigt sätt behandla räntetilläggen. För ett par veckor sedan sade skatteutskottets ordförande till mig i en debatt här att vi inte kan ha skatteregler vars efterlevnad inte kan kontrolleras. Det står tydligt och klart i riksskatteverkets rapport att de nu aktuella reglernas efterlevnad inte kan kontrolleras. Det står också att man inte kan kontrollera andra deklarationer, därför att krånglet och byråkratin på den här punkten tar så stor tid i anspråk. Det är, som jag sade inledningsvis, en märklig situation när Tammenoksa står här som en ståndaktig tennsoldat och försvarar räntetilläggen. Den socialdemokratiska kampen mot skattekrånglet tar sig underliga uttryck.
Herr talman! Vi föreslår höjning av fribeloppet från 100 kr. till 2 000 kr. Jag har vidare konstaterat att de flesta av småbeloppen nu kommer att bortfalla ur beräkningen. Det är i alla fall något. Riksskatteverket konstaterar också i slutet av sin delrapport att även rättviseskälen talar sitt språk. Sedan kan ju ett verk föreslå en från verkets synpunkt positiv lösning. Jag vill till sist säga till de borgerliga att vi socialdemokrater visst strävar efter att förenkla skattesystemet för den enskilde medborgaren när det gäller deklaration och taxeringsförfarande. Men även här blir det fråga om en balansgång mellan rättvisa och avbyråkratisering, och denna balansgång är ibland svår. Jag vill emellertid fortfarande ståndaktigt försvara utskottsmajoritetens ställningstagande.
Herr talman! Erkki Tammenoksa försvarar ståndaktigt utskottsmajoritetens ståndpunkt, men det föreföll mig nästan som om han tyckte att han var nödd och tvungen därtill. Inledningsvis sade han ju i sin kommentar att det här i alla fall är något. Det hedrar honom att han själv tydligen inte är nöjd med propositionen men känner sig tvungen att stödja den.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att Erkki Tammenoksa kom med en allvarlig anklagelse när han sade att riksskatteverket förordar en lösning som passar för verket. Höjs fribeloppet till 2 000 kr., får man praktiskt taget inte in några pengar alls, men krånglet har man kvar. Fortfarande skall de skattskyldiga hantera dessa uppgifter. Det rör sig, Erkki Tammenoksa, inte om några större belopp. Företagens alternativ innebär ju inte att företagen inte blir skattskyldiga. Skillnaden blir bara den att man i vissa fall kan komma undan sociala avgifter. Även om det rör sig om mycket stora lånebelopp, blir det inte fråga om några stora pengar.
Herr talman! Till slut vill jag konstatera att det pågår två utredningar, som berör den här frågan. Utredningarna utförs av förmånsbeskattningskommittén och skatteförenklingskommittén, och givetvis avvaktar vi de förslag som kommer att lämnas. Detta räcker för ställningstagande i dag.
Herr talman! Tillåt mig till slut att uttrycka förhoppningen att skatteintäkterna skall räcka till arvodet till dem som utreder frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, även om svaret inte gör någon av de arbetslösa tandläkarna särskilt glad. Jag har denna höst nästan dagligen blivit uppringd av unga blivande tandläkare som frågat vad de egentligen skall göra och bett om råd. Men det finns inga förutsättningar för mig att just nu ge dem något råd. Det är därför jag bollat över frågan till socialministern. « Inom den offentliga tandvårdssektorn finns i dag praktiskt taget inga lediga tjänster. Folktandvården är fullt utbyggd, och landstingen anställer inga nya tandläkare. Av ekonomiska skäl konverteras i stället befintliga tjänster till AT-tjänster. Detta innebär att många som har vikariatsförordnande måste lämna sin tjänst. Detta är ju rysligt tråkigt. Inom den privata sektorn råder ett rigoröst näringsförbud. Den nuvarande etableringskontrollen vill regeringen förlänga ytterligare ett år. Anledningen är, enligt socialministern, att tandvårdsförsäkringen inte har råd att anställa fler tandläkare. En god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen — så lyder målsättningsparagrafen i proposition 79, som nu ligger på riksdagens bord. Har vi nått dit, eftersom regeringen medvetet låter unga tandläkare gå ut i arbetslöshet? Gertrud Sigurdsen säger nej. Det var därför jag ville tala med henne i dag. Ordagrant heter det i propositionen vad gäller grupper med eftersatt tandvård: ”Jag avser här närmast många av dem som är intagna vid landstingens vårdinrättningar ——— eller som hemsjukvårdspatienter. Också många handikappade har fått tandvård i alltför begränsad omfattning.” Statsrådet berör vidare invandrarnas problem mycket flyktigt. Men, herr socialminister, dessa människor kommer att kräva många, många tandläkartimmar de närmaste åren. De kommer att kosta oss mycket pengar just när det gäller tandvården. En god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för hela befolkningen kan icke uppnås med de förutsättningar som finns i dag dvs. den fortsatta rigorösa etableringskontrollen och de obefintliga nya tjänsterna. Jag skulle vilja fråga: Funderar inte socialministern på att åtminstone släppa några etableringar fria för att avhjälpa den akuta bristen eller på att uppmana landstingen att skaffa fram nya tjänster? Något lagfäst ansvar för landstingen finns inte med i den kommande propositionen. Det sägs att denna fråga skall tas upp i senare sammanhang. Avser regeringen inte att göra någonting? Det verkar så när man läser svaret på min fråga.

Herr talman! Jo visst, det går faktiskt ihop, herr socialminister. I en bok från finansdepartementet om jämförelser mellan privat och offentlig tandvård står att den privata tandvården är 30 96 billigare än den offentliga. Det är alltså en utredning som har gjorts inom regeringskansliet. För samma summa pengar kan man alltså sysselsätta många fler tandläkare och få mycket mer arbete utfört. Det är så vi moderater vill arbeta — även om socialministern skakar på huvudet i detta ögonblick. När det gäller de arbetslösa tandläkarna är det i dag så att en privat tandläkare som arbetar mindre än 30 timmar i veckan inte får överlåta sin etableringsrätt. I dag finns det många tandläkare som är 50 år och däröver och som skulle vilja minska sin arbetstid men inte kan göra det, därför att man då förlorar denna möjlighet. Man kan inte minska sin arbetstid och anställa en ny tandläkare, som så småningom skall överta praktiken. 30 timmar är mycket när man kommer upp i den åldern. Det är sex timmar om dagen, fem dagar i veckan. Visst finns det åtskilligt man skulle kunna göra redan här för att underlätta. Att det blir 70-100 nya tjänster inom landstingen är inte sant, för man konverterar tjänsterna och låter AT-tandläkare ta dem. Det är bara att titta på statistiken över hur många nya tjänster som har kommit till de tre senaste åren för att se att det förhåller sig på det sättet i dag.
Herr talman! Bo Lundgren har, med hänvisning till den olika praxis som uppkommit i fråga om bedömning av medborgares hemvist i skattelagstiftningen resp. på det sociala området, frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa enhetlighet i fråga om bedömningen av medborgares hemvist. Frågan om var en person skall anses bosatt har betydelse på en rad olika rättsområden, t.ex. i fråga om beskattningen, sociala förmåner, medborgarskap, rösträtt, värnplikt, valutautförsel etc. Det är enligt min mening inte möjligt att låta ett enda enhetligt bosättningsbegrepp vara avgörande för den enskildes rättigheter och skyldigheter på så vitt skilda områden. Men det är naturligtvis angeläget att bosättningsbegreppen samordnas så långt detta är möjligt. Frågan om en sådan samordning utreds f. n. av 1983 års folkbokföringskommitté, som bl.a. skall undersöka möjligheten att låta bosättningsbegreppet inom folkbokföringen bli grundläggande för det sociala området. Vad beträffar det skatterättsliga bosättningsbegreppet är det nödvändigt att detta är utformat så, att det motverkar skatteflykt genom s.k. skenbosättning i utlandet. Det går därför inte att undvika att bosättningsreglerna på skatteområdet måste avvika något från motsvarande regler på andra rättsområden. Vidare bör framhållas att de interna svenska reglerna inte ensamma avgör frågan om skattskyldigheten, utan ytterst blir denna beroende av reglerna i de dubbelbeskattningsavtal som vi har med andra länder. När det gäller brister i överensstämmelse mellan skattskyldighet och rätt till vissa sociala förmåner är vidare att märka, att en sådan jämförelse inte alltid är rättvisande, eftersom de sociala förmånerna till stor del finansieras av socialavgifter. På det sociala området gäller i princip att avgiftssidan svarar mot förmånssidan. I de fall konflikter uppstår med andra länders lagstiftning får de lösas genom socialavtal med berörda länder. Genom dessa avtal försöker man åstadkomma bl.a. att balansen mellan avgifter och förmåner upprätthålls. Jag är givetvis beredd att ansluta mig till all den samordning av reglerna som kan ske utan att man eftersätter de speciella krav som uppställs från skatteflyktssynpunkt. Mer ingripande åtgärder på detta område bör dock enligt min mening anstå till dess folkbokföringskommittén är klar med sin översyn av bosättningsbegreppet.

Herr talman! Att reglerna i dag inte alltid överensstämmer på olika områden har naturligtvis delvis sin grund i att lagstiftningarna har kommit till vid olika tidpunkter och, utan att detta har varit lagstiftarens mening, getts olika innehåll. När det gäller det skatterättsliga bosättningsbegreppet har jag i några praktiska fall kunnat konstatera vilka stora svårigheter som uppstår när detta skall tolkas och tillämpas, beroende bl.a. på den bevisning som från olika parters sida framläggs i det aktuella målet. Detta är i sin tur ett resultat av den art av rättstvist som föreligger. När det gäller socialavtalen är situationen ofta den motsatta, och bevisningen läggs upp därefter. Det gör att när rättstvister av det här slaget skall avgöras — och det handlar ofta om sådana — har man i varje fall när det gäller det skatterättsliga bosättningsbegreppet haft anledning att ställa relativt starka krav på bevisning från den skattskyldiges sida vid fastställandet av var bosättning skall anses äga rum. I sådana fall kommer ofrånkomligen också de agerande staternas intresse att vara av ett visst slag. Det är naturligtvis inte tillfredsställande om det från den enskildes synpunkt upplevs som godtyckligt var någonstans han anses vara bosatt. Det är också därför jag drar mig för att nu ställa ut några löften som innebär att vi, utan en ordentlig analys både av de intressekonflikter som föreligger och av det sakliga läget, skulle ta oss för att börja ändra på någotdera av begreppen, vare sig de hänför sig till sociallagstiftningen eller till skattelagstiftningen. Det är inte bra som det är i dag — det är vi överens om. Men vi känner oss inte i stånd att utan just den analys som folkbokföringskommittén gör åstadkomma en förändring som skulle kunna accepteras av alla de intressen och parter som här är företrädda.

Herr talman! Folkbokföringskommittén tillsattes 1983. Såvitt jag kan erinra mig gäller samma regel för denna kommitté som för alla andra utredningskommittéer, tillsatta av den nuvarande regeringen, nämligen att deras arbete skall vara avslutat inom två år. Det gör att jag förväntar mig förslag från folkbokföringskommittén under 1985.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig 1. vad som krävs enligt regeringen för utvidgade former för det nordiska samarbetet för att förverkliga tanken på friare kapitalrörelser inom Norden och en gemensam nordisk aktiemarknad, 2. hur regeringen ser på möjligheterna att få till stånd det institutionella regelsystem som krävs, 3. om dessa krav skulle exkludera Danmark från samarbetet i denna del på grund av dess medlemskap i EG. Det är riktigt, som Lennart Pettersson själv inledningsvis påpekar, att någon nordisk särordning i fråga om kapitalrörelser inte är möjlig att genomföra med de regler som i dag gäller enligt OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Stadgan förbjuder uttryckligen liberaliseringsåtgärder som inte genomförs icke-diskriminatoriskt gentemot alla till stadgan anslutna länder. Det enda undantag som medges är, som Lennart Pettersson också påpekar, åtgärder som genomförs mellan länder som ”utgör del av tullunion eller monetärt system”. Det står helt klart att det nordiska samarbetet i dess nuvarande form inte kan anses vara av en sådan karaktär eller ha en sådan räckvidd att det faller under denna undantagsparagraf. Detta fick jag också definitivt bekräftat vid överläggningar jag nyligen hade i Paris med OECD:s generalsekreterare. Av undantagsparagrafens formulering kan utläsas att de nordiska länderna antingen skulle behöva mellan sig skapa en tullunion eller också bygga ut ett valutapolitiskt samarbete av en sådan räckvidd att länderna tillsammans kunde anses ingå i ett gemensamt monetärt system. När det först gäller en tullunion vill jag framhålla att en sådan förutsätter en gemensam yttre tullmur och en gemensam handelspolitik gentemot kategorin tredje land. Alldeles oavsett vilket gehör det kan finnas för tanken ide nordiska länderna i dag, är det knappast ett tillräckligt skäl att genomföra en tullunion, med allt vad det innebär, enbart för att kunna åberopa en undantagsklausul i OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. När det gäller möjligheten till valutapolitiskt samarbete vill jag erinra om att detta utretts och diskuterats åtskilligt i den nordiska kretsen på senare år. Senast förra sommaren antog de nordiska finansministrarna en rapport om valutapolitiska konsultationer mellan de nordiska länderna. Mitt intryck av de diskussioner som ägt rum är att det f. n. inte finns några förutsättningar att få till stånd ett så långtgående valutapolitiskt samarbete som det här skulle vara tal om. Som den senaste tiden utvisat har det varit svårt nog att leva upp till de mera blygsamma informationsoch konsultationsförpliktelser i fråga om valutapolitiken som nu gäller mellan de nordiska länderna. En betydelsefull, komplicerande faktor, både när det gäller en tullunion och ett monetärt system, är givetvis också att Danmark är medlem i EG, ingår i den tullunion som gemenskapen utgör och fullt ut deltar i det europeiska monetära systemet . I en situation där det nordiska samarbetet byggdes ut skulle det vara ett gemensamt intresse att underlätta ett danskt deltagande, men det fick givetvis i sista hand ankomma på Danmark att avgöra i vilken mån detta skulle vara möjligt. Jag har emellertid svårt att se hur det skulle vara möjligt att delta i två tullunioner eller monetära system samtidigt. Min slutsats av detta är den jag redan gett uttryck för, nämligen att det nordiska samarbetet i dess nuvarande form inte uppfyller kraven i OECD stadgans undantagsklausul och att det därför är dags att avskriva diskussionen om nordiska särordningar när det gäller kapitalrörelser. Detta är också en inställning som delas av samtliga nordiska regeringar. Det betyder inte att ambitionerna därmed uppges på att främja friare kapitalrörelser i Norden. Men skall detta kunna uppnås måste det ske längs den generella liberaliseringens väg, och vi får fundera över i vilken utsträckning detta är möjligt även för Sverige. Vi avvaktar närmast valutakommitténs slutbetänkande, som skall komma i början av nästa år, och de förslag i denna riktning som det kan innehålla.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. För några veckor sedan var ju finansministern i Paris. Han fick då beskedet att någon gemensam nordisk aktiemarknad inte var att tänka på, eftersom OECD inte accepterar några lättnader i fråga om valutaoch kapitalregleringarna som inte gäller även utomnordiska länder. För att åstadkomma detta skulle det krävas — som finansministern påpekar — någon form av tulleller valutaunion. Med det beskedet som utgångspunkt är det således viktigt att få veta dels om den svenska regeringen anser att hela frågan om en gemensam nordisk aktiemarknad bör falla, dels om man avser att ta några initiativ när det gäller skapandet av sådana utvidgade former för det nordiska samarbetet att särregler för Norden skulle accepteras av OECD. Jag vill betona att jag inte har ställt min fråga därför att jag är speciellt intresserad av aktiemarknaden som sådan. Jag tror dock att om vi skall kunna uppnå en annan nivå i fråga om det nordiska samarbetet, måste det ske på det finansiella och kapitalmarknadsmässiga området. Jag tror således att vi här har nyckeln till en utökad gemensam industriell styrka i Norden. Vi kan på det sättet bl.a. åstadkomma samordningsoch stordriftsfördelar på det industriella området. Det är inte möjligt om de nordiska länderna behåller de finansiella restriktionerna länderna emellan. Jag konstaterar att finansministerns svar är klart pessimistiskt. Det är nej från OECD. Det är nej till utvidgade nordiska särregler i form av något slags tulleller valutaarrangemang. Man kan då fråga sig om det finns något intresse för det här i Norden — i varje fall tror jag att det finns ett sådant intresse. Jag vill fråga finansministern: Vem är det som bromsar när det gäller ett ökat samarbete inom Norden? Det har förekommit antydningar om att det skulle vara den svenska regeringen som bromsar. Det vore bra om man finge ett klarläggande på den punkten. Sedan vill jag kommentera följande synpunkter av finansministern. Finansministern säger att vi, om vi skall komma någonvart beträffande samarbetet inom Norden, måste gå den generella liberaliseringens väg. Utomstående måste ges samma förmåner som de nordiska länderna ges. Jag tror att denna väg ur många synpunkter inte är bra. Det är ju Norden som ekonomisk enhet som skall stärkas. Det gäller ju Nordens möjligheter att åstadkomma ett starkare uppträdande på världsmarknaden. Det är ett gemensamt Norden som vi slåss för. Det är den samordningen som erfordras. Vad som behövs är således inte att man, generellt sett, släpper in det utländska kapitalet innanför bl.a. Sveriges och de andra nordiska ländernas gränser. Det är min bestämda uppfattning.
Herr talman! Lennart Pettersson frågar vem det är som bromsar. Det är ingen som bromsar när det gäller huruvida vi kan ha en nordisk särlösning i fråga om kapitalrörelser. Samtliga regeringar har konstaterat att man inte tänker bryta mot OECD-stadgan. Från OECD har man talat om för oss att någon särordning inte accepteras, såvida vi inte upprättar antingen en tullunion eller en valutapolitisk union. Jag tror dock att en tullunion både praktiskt och politiskt är en omöjlighet. Hur skall vi kunna begära att Danmark skall bryta sig ut ur den europeiska gemenskapen — med tanke på allt det politiska elände som varit i det avseendet. Dessutom: Nu när vi har ett europeiskt frihandelsområde tror jag att det för de nordiska ländernas del skulle vara en mycket lång och plågsam process av ganska ringa värde för det nordiska samarbetet om gemensamma tullmurar upprättades gentemot tredjeland. När det gäller frågan om det valutapolitiska samarbetet och om det skulle vara grunden för en nordisk kapitalliberalisering är det bara att konstatera att även i det avseendet intar Danmark en särställning genom att man är med både i EG och i det europeiska monetära systemet, EMS. Det får bl.a. den konsekvensen att Danmark, enligt EMS:s regler, formellt sett inte får konsultera någon som icke är EMS-medlem i fråga om en valutapolitisk åtgärd inom EMS. Det har lett till att de konsultationsprocedurer som vi kunnat komma överens om på det nordiska planet måste vara informella. Jag kan bara konstatera, herr talman, att inte ens dessa informella procedurer har följts av vare sig Norge eller Island i samband med de senaste devalveringarna. Det gör mig kanske något pessimistisk. Det gäller ju möjligheterna att gå vidare för att få en ordentlig samordning av valutapolitiken, något som i sin tur förutsätter en samordning av den ekonomiska politiken i en utsträckning som vi f.n. diskuterar. Antagligen är det ganska lång väg kvar innan vi kommer fram till en lösning också på det problemet. Det är således inte fråga om att bromsa, utan det är fråga om att hitta de rätta vägarna att praktiskt komma fram till en lösning. Hittills har ingen kunnat anvisa en väg som kan föra oss fram till det mål som Lennart Pettersson talar om.
Herr talman! Den svenska regeringen har ju myntat uttrycket Norden som en hemmamarknad. Jag tror att finansministern och jag är överens om att om man skall göra Norden till en hemmamarknad är liberaliseringar på kapitalmarknadsområdet helt nödvändiga. Det är ju på det viset som vi får fram den gemensamma industriella slagkraften och sedan kan konkurrera betydligt mer framgångsrikt på världsmarknaden. Jag tror inte att den svenska regeringen tar möjligheterna att komma fram via någon form av tullarrangemang riktigt på allvar. Självfallet skall vi ha kvar vår frihandel gentemot EFTA och EG i fortsättningen, och självfallet borde man undersöka förutsättningarna för vilka särarrangemang med Danmark som skulle kunna åstadkommas. Vi får väl inte överlåta åt OECD att helt bestämma det nordiska samarbetets former, låt vara att vi med nuvarande regler inte kan åstadkomma ett godkännande från OECD:s sida. Men någon måtta på OECD:s förbudslinje i förhållande till de nordiska länderna får det ju ändå vara. Jag tycker att den svenska regeringen måste gå in mycket hårdare i den här frågan.
Herr talman! För det första: Jag tror inte att Lennart Pettersson vet vad han talar om. OECD ställer inte upp några förbud, utan man konstaterar bara att vi skulle diskriminera övriga OECD-länder, och det är en moraliskpolitisk fråga för oss att inte göra det. För det andra: Menar Lennart Pettersson allvar med att vi skall uppmana Danmark att lämna EG? För det tredje: Det är en våldsam överdrift att påstå att det industriella samarbetet i Norden skulle försvåras av att vi inte har fria kapitalrörelser. De svenska företagen har fullständig frihet att köpa aktier i andra länder, och de nordiska företagen kan köpa aktier i svenska företag. Den sortens samarbete som vi har och som bygger på den typen av ägargemenskap förflyter oberoende av om rena portföljplaceringar är tillåtna eller inte. Jag tycker att Lennart Pettersson skall ge den här frågan rimliga dimensioner.
Herr talman! Jag vill säga till finansministern att jag nog vet vad jag talar om. Jag har sysslat med handelspolitiska frågor i riksdagen under åtskilliga år. Med denna typ av argumentering kommer inte finansministern undan en debatt. Det är viktigt att ha lättnader i valutaregleringen mellan de nordiska länderna, och det bör vara möjligt att få acceptans för detta från OECD om vi i viss utsträckning går OECD till mötes genom speciella arrangemang. Den gemensamma tullmuren gentemot tredje land kan ju diskuteras på det ena eller det andra sättet. Det finns naturligtvis vissa svårigheter här. Men vad jag begär är att den svenska regeringen gör vissa ansträngningar. Jag skall inte lasta över hela ansvaret på den svenska regeringen. Det finns komplikationer när det gäller Danmark, och det kan finnas sådana när det gäller Finland också. Om jag nu har sagt något överilat till finansministern om att den svenska regeringen inte anstränger sig på den här punkten, är det därför att jag tycker att man kan göra litet extra. Jag vet ju att den svenska regeringen är intresserad av att driva det nordiska samarbetet vidare, och det är min fasta övertygelse att man då måste komma in på kapitalmarknadsområdet.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att söka upphäva det tjeckiska beslutet att neka svenska journalister visering till Tjeckoslovakien för att intervjua årets nobelpristagare i litteratur Jaroslav Seifert. Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av det tjeckiska beslutet att neka visering. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att Sverige i umgänget med andra stater konsekvent hävdar vikten av respekt för slutakten från ESK i Helsingfors 1975 och dess bestämmelser om förbättrade arbetsvillkor för journalister. De deltagande staterna säger sig ha för avsikt att ”i välvillig anda och inom en lämplig och rimlig tidsram pröva ansökningar från journalister om viseringar”. Som jag tidigare framhållit för kammaren är det regeringens bestämda uppfattning att informationsflöde över gränserna har en central betydelse för att bygga upp en anda av förtroende som gynnar utvecklingen av goda förbindelser mellan staterna. Sveriges ambassadör i Prag påtalade på ett tidigt stadium i utrikesministeriet i Prag det stora intresse som föreligger från svenska massmedia att intervjua årets nobelpristagare i litteratur. Utrikesdepartementet har därefter, sedan det blev känt att visering nekats svenska journalister, framhållit för Tjeckoslovakiens ambassadör i Stockholm att vi finner det förvånande att viseringar inte beviljats. Ambassadören hänvisade till Seiferts hälsotillstånd. Som bekant har sedermera visering beviljats ett reportageteam från TV 1.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag tycker andas en viss uppgivenhet inför statsmyndigheter. Både Sten Andersson i Malmö och jag hade uppmärksammat att team Helander från Sveriges TV hade nekats inresevisum till Tjeckoslovakien för att intervjua den nye nobelpristagaren i litteratur. När sedan också en journalist och en fotograf från Sydsvenska Dagbladet — Ivar Sjögren och Ola Nilsson — nekades visum, ställde vi båda samma fråga, och jag kommer att ta emot svaret för oss bägge två. Jag sade att jag tycker att svaret andas en viss uppgivenhet, och det vidhåller jag. Utrikesministern citerar i sitt svar ur ESK-akten. Men vi har haft två uppföljningskonferenser efter Helsingforskonferensen, och jag tar mig friheten att citera ur slutdokumentet från Madrid, som också godkänts av Tjeckoslovakien.

Min fråga gällde också vad utrikesministern gjort för att begära omprövning av besluten sedan de fattats i Prag. Vad som enligt utrikesministern har hänt är att man i Stockholm från utrikesdepartementets sida uttryckt sin förvåning inför den tjeckoslovakiske ambassadören. Men nu är det faktiskt så att man har erkänt nödvändigheten av att sådana här förbud omprövas, och denna omprövning sker i Tjeckoslovakien. Det borde alltså ha varit självklart att vår ambassad i Prag omedelbart med hänvisning bl.a. till dokumentet från Madrid hade begärt att frågan skulle omprövas. Nu har så också skett. Dagen efter det att Sten Andersson och jag ställde våra frågor, fick TV 1-teamet tillstånd att komma in och intervjua Seifert, men Sydsvenska Dagbladets medarbetare har fortfarande inte fått något tillstånd och kommer säkerligen inte att få det. Jag tycker alltså att svaret är väldigt vagt, och jag hade hoppats att utrikesministern skulle kunna redovisa någon åtgärd från den svenska ambassadens i Prag sida.
Herr talman! Jag har i mitt svar sagt att svenska ambassaden i Prag till det tjeckiska utrikesministeriet framhållit det angelägna i att journalister får besöka nobelpristagaren. Jag har vidare framhållit att vi från utrikesdepartementets sida framfört samma synpunkter till den tjeckiska ambassaden i Stockholm. Att de uppgifterna vidarebefordrats till Prag anser jag vara självklart. Jag skulle i all anspråkslöshet vara intresserad av att få veta vilka ytterligare åtgärder som frågeställaren anser att man kan vidta, dvs. åtgärder utöver att i Prag och Stockholm framföra dessa synpunkter.
Herr talman! De naturliga åtgärderna skulle ha varit att ambassaden i Prag hela tiden hade hållit sig informerad om de visumansökningar som hade lämnats in och om resultatet av dessa ansökningar samt hänvisat till skrivelsen från Madrid. Där sägs för det första att sådana här prövningar skall ske snabbt — det är en skillnad jämfört med vad som beslöts i Helsingfors — och för det andra att omprövning skall kunna ske. Efter vad jag förstår av utrikesministerns svar har ett sådant agerande inte skett i Prag. Det står i svaret att den tjeckiska ambassadören i Stockholm hade hänvisat till Seiferts hälsotillstånd. Detta tycks inte vara en relevant hänvisning, eftersom TV trots allt därefter har fått tillstånd att intervjua honom. Dessutom har det försports att man t.o.m. har övervägt att skicka hit honom själv i ambulansplan för att förhindra att hans dotter skulle komma hit och kunna hålla ett icke censurerat tal.
Herr talman! Om den svenska regeringen med allt allvar har framhållit, både i Prag och i Stockholm, det angelägna i att journalister får visum, då tycker jag att det räcker med detta. Jag kan inte förstå vad ett ständigt upprepande av denna ståndpunkt skulle ha för ytterligare förstärkande betydelse.
Herr talman! Det är väl ändå en skillnad, herr utrikesminister, mellan att begära omprövning av en visumansökan med hänvisning till ett dokument om vilket de båda länderna har enats, och att uttrycka sin förvåning över att viseringar inte har beviljats. Jag ser såväl utrikesdepartementets som ambassadens i Prag uppgift vara att agera aktivt i den här frågan. Men jag började, herr talman, med att säga att jag tycker att svaret visar på en viss uppgivenhet inför öststatsmyndigheter — som regeringen enligt min uppfattning har visat många gånger tidigare.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig om statsministerns löfte om en kredit till Nicaragua skall ses som ett gängse inslag i regeringens hantering av det svenska biståndet. Rune Ångström har ställt frågan vilka kriterierna är för att bevilja Nicaragua en SIDA-garanterad exportkredit på 40 milj.kr. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. De bägge frågeställarna utgår från tidningsuppgifter, enligt vilka ärendet skulle ha sin upprinnelse i ett löfte från statsministern under dennes besök i Nicaragua i februari i år. Dessa uppgifter saknar grund. Under besöket berördes självfallet biståndsfrågor i allmänhet. Frågan om en kortfristig exportkredit berördes över huvud taget inte under besöket. Den aktualiserades först efter besöket i Nicaragua genom en skrivelse från Nicaraguas regering till statsministern med begäran om krediter för finansiering bl.a. till gruvsektorn. En exportkredit till Nicaragua var tänkbar, förutsatt att garanti kunde lämnas. Då det visade sig att det inte fanns förutsättningar för en garanti genom exportkreditnämnden förklarade sig Nicaragua berett att utnyttja det avtalade biståndet till landet som säkerhet för en exportkredit. Regeringen fattade beslut om en garanti för en sådan kredit i maj i år, varefter statsministern besvarade skrivelsen. Om en exportkredit lämnas och återbetalning eller räntebetalning med anledning av krediten skulle utebli, kommer ersättning med motsvarande belopp att belasta medel som Nicaragua får för sitt utvecklingssamarbete med Sverige för de två kommande budgetåren. Garantier av detta slag kan inte bli ett gängse inslag i det svenska biståndet, bl.a. med hänsyn till att förfarandet är administrativt invecklat. I det aktuella fallet har garantin lämnats som en undantagsåtgärd mot bakgrund av Nicaraguas synnerligen svåra ekonomiska situation. Medelsramen för bistånd till Nicaragua är enligt gällande avtal om utvecklingssamarbete 75 milj.kr. för vartdera budgetåret 1984 86. För budgetåret 1986/87 äger regeringen utfästa bistånd till samma belopp. Inga andra medel behöver tas i anspråk för eventuella ersättningsbetalningar till följd av garantin. Om en exportkredit kommer till stånd, kommer SIDA att biträda Nicaragua med upphandling enligt de regler som gäller för importstöd.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är alldeles riktigt att Rune Ångström och jag har utgått från tidningsuppgifter när vi har ställt de här frågorna. Det är väl i och för sig ett bevis för vilken märklig tystnad som har omgett den här affären. Jag kan naturligtvis inte veta vad som har sagts under statsministerns besök i Nicaragua, men återigen kan jag, liksom i BPA-affären, notera ett tidsmässigt samband mellan detta besök i Nicaragua och — uppenbarligen — en skrivelse, som så småningom har inkommit från Nicaraguas regering. Jag har några frågor till utrikesministern. Varför hänvisade inte regeringen, när skrivelsen kom till UD och det måste ha stått klart att Nicaragua inte är kreditvärdigt, till det bistånd som utgår till Nicaragua? Det hade varit det i alla hänseenden absolut enklaste, rakaste och riktigaste. Utrikesministern säger själv i svaret, att det använda förfarandet är administrativt mycket invecklat och att det är en undantagsåtgärd. Men varför hänvisade man då inte till det bistånd som utgår, till de reguljära kanalerna? Detta får mig att dra slutsatsen att frågan inte är så enkel och rak som utrikesministern vill framställa den utan att man ville ge någon form av extra bistånd till Nicaragua — ett extra bistånd som riksdagen inte har beviljat. Och är det inte fråga om ett extra bistånd blir det faktiskt lika besynnerligt på den andra kanten. Vad regeringen då har lyckats åstadkomma är att räntebelasta ett bistånd som ändå skall utgå till Nicaragua. Det innebär faktiskt att regeringen genom sin åtgärd minskar biståndet till Nicaragua. — Jag undrar om det är avsikten. Jag menar, att även om denna garantigåva på 40 milj.kr. beloppsmässigt är mycket mindre än de summor som BPA-affären handlar om, finns det ändå likheter. Regeringen vill, med förbigående av riksdagen och biståndsorganen, använda biståndsmedlen som det lyster regeringen i icke konstitutionella former!

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Utrikesministern säger i det att statsministern inte har lämnat några löften efter sig beträffande biståndet vid besök i Nicaragua. Under besöket förekom dock uppgifter i pressen i Nicaragua om att Sverige var berett att utöka sitt bistånd dit. Jag vill fråga: Är det enbart ett önsketänkande hos befolkningen där och hos myndigheterna att så skulle ske? Faktum i den här frågan kvarstår dock, nämligen att statsministern efter sin hemkomst fick ett brev från den nicaraguanska regeringen med begäran om den aktuella krediten. Det är också statsministern som har besvarat skrivelsen och lämnat löften. Utrikesministern säger i sitt svar att detta är en undantagsåtgärd. Som ledamot av utrikesutskottet hoppas jag att den uppgiften är att lita på. Personligen upplever jag det som mycket märkligt att det planeringsarbete som vi i utrikesutskottet gör för vår biståndsverksamhet — vi gör det mycket grundligt och väger olika skäl mot varandra — helt enkelt ignoreras. Man fattar alltså beslut som omkullkastar de långsiktiga planer som ligger bakom de ställningstaganden vi gör i utrikesutskottet och i riksdagen och som också SIDA gör med anledning av de beslut vi fattar om medelstilldelning. Det kan också vara intressant att få veta vilka konsekvenser det kommer att få för vårt bistånd till Nicaragua, om Nicaragua inte kan betala den här krediten. Medelsramen för det innevarande budgetåret är 75 milj.kr. Om nästa budgetår får en belastning av den här krediten betyder det att redan planerade biståndsobjekt måste avbrytas eller i varje fall minskas. Vad är det då som skall minskas eller avbrytas? Och vilka biståndsarbetare är det som då skall resa hem i förtid?
Herr talman! Som jag tidigare har framhållit berördes under statsministerns besök i Nicaragua biståndsfrågor i allmänhet. Det torde vara en erfarenhet att biståndsfrågor kommer upp vid praktiskt taget alla besök i u-länder. Men inga som helst löften har givits i det sammanhanget. Att sedan Nicaragua, som befann sig i ett mycket akut nödtillstånd, skrev till statsministern när man vände sig till regeringen och begärde en kredit är i och för sig inte egendomligt. Eftersom Nicaragua inte kunde få kredit på kommersiella villkor bestämde sig regeringen för att man i det här fallet kunde acceptera ett förslag från Nicaraguas sida att man skulle få använda kommande utfästa biståndsbelopp som borgen för den kredit man nu upptog. Regeringen har framhållit att detta är en undantagsåtgärd. Efter regeringens beslut har statsministern besvarat brevet. Det föreföll här som om det vore egendomligt att det var statsministern som besvarade ett till honom ställt brev. Mig förefaller det snarare vara det naturliga tillvägagångssättet.
Herr talman! Jag är också glad att detta är en undantagsåtgärd, men min fråga kvarstår, varför regeringen inte hanterade det här ärendet, när det anhängiggjordes, på sedvanligt sätt. Det riktiga hade ju varit att hänvisa ärendet till SIDA, att hänvisa till de biståndsmedel som finns inom SIDA. Det fanns och finns utrymme inom biståndsramen — det har vi fått bekräftat i SIDA:s styrelse — för att åtminstone påbörja den upphandling av gruvutrustning som Nicaragua så gärna ville få gjord. Detta hade varit det reguljära och riktiga sättet att hantera frågan. Att man icke valde det sättet utan det här, mycket omständliga, krångliga och besynnerliga sättet måste innebära att man var ute efter att få ge något slags garantigåva, göra något slags speciell solidaritetshandling. Meningen kan väl icke ha varit att man på det här sättet skulle räntebelasta det reguljära biståndet och minska biståndet till Nicaragua!
Herr talman! Jag måste rätta utrikesministern beträffande en uppgift i hans senaste anförande. Han sade att det var på förslag från Nicaraguas sida som belastningen av biståndsmedlen hade tillkommit. Exportkreditnämnden sade nej till denna kredit, och då sökte man andra finansieringsmöjligheter. Resultatet blev att SIDA skulle lämna en garanti via biståndssamarbetet. Förslaget kom alltså inte från Nicaragua utan var en lösning som konstruerades här på hemmaplan. Sedan meddelades Nicaragua detta beslut. Jag vill än en gång fråga: Finns det någon långsiktig planering — det är ju detta vi syftar till i biståndssammanhang — som tar upp de följder som det inträffade kan få på vårt biståndssamarbete med Nicaragua på lång sikt? Vad skall minskas ned, om denna kreditgaranti utfaller och beloppet och räntorna inte kan betalas?
Herr talman! Båda frågeställarna tycks utgå från att denna kredit inte kommer att kunna återbetalas. Regeringens förhoppning är naturligtvis att krediten skall återbetalas i vanlig ordning och att borgensåtagandet inte behöver utnyttjas. Om det sedan hade funnits andra möjligheter att så snabbt åstadkomma ett bistånd i den nödsituation som Nicaragua befann sig i vid detta tillfälle, känner jag inte till, men det har i alla fall inte framförts till regeringen såsom ett realistiskt alternativ.
Herr talman! Att vi utgår från att Nicaragua inte kan återbetala krediten följer av den bedömning som exportkreditnämnden har gjort. Nämnden har sagt nej till krediten och bedömt den såsom en stor risk. Jag antar att det inom exportkreditnämnden finns ganska goda experter på detta område. Jag vill även åberopa att SIDA i sin beredning först sade ett bestämt nej till denna kredit. Nämnden avrådde regeringen från att ge denna kredit. Två viktiga remissinstanser har här fällt ett avgörande.
Herr talman! Det väsentliga för Margaretha af Ugglas och Rune Ångström tycks ha varit att denna omedelbara hjälp inte skulle ha givits. Där råder det en skiljaktig uppfattning mellan regeringen och de båda frågeställarna.
Herr talman! Nej, utrikesministern, så får man inte formulera det. Den krångliga kredit som har medfört alla dessa besvärligheter innebär väl inte någon omedelbar hjälp. Då hade det väl varit bättre att gå direkt på biståndsanslaget och de medel som där finns tillgängliga och göra hela processen så enkel och rak som möjligt. Dessutom, utrikesministern, har regeringen använt katastrofanslaget för att ge s.k. omedelbar hjälp till ett mindre belopp än 15 milj.kr. Detta är ytterligare en kreditaffär, och jag hoppas att det inte blir flera av detta slag.

Herr talman! Lars Hjertén har frågat mig vilken bedömning jag gör med anledning av utvecklingen i Zimbabwe inför de allmänna val som skall hållas i landet nästa år. Många händelser av politisk vikt har inträffat i Zimbabwe under de senaste månaderna. ZANU har avhållit sin partikongress och slagit fast att enpartistaten på sikt är ett viktigt mål för partiets arbete. Omvandlingen skall emellertid, heter det i kongressens beslut, ske i enlighet med landets författning och med gällande lagar, samt ”när tiden är mogen härför”. De ledande oppositionspolitikerna i Zimbabwe har uttalat sig i frågan. Åtskilliga av dessa accepterar införandet av en enpartistat, medan andra har uttalat sig emot. Som säkert är bekant för frågeställaren är den svenska ståndpunkten att demokrati, med rätt för fritt bildade partier att delta i val, är den styrelseform som bäst tillgodoser varje enskild medborgares politiska vilja och frihet. Zimbabwe har i dag ett flerpartisystem och parlamentsval skall hållas i början av 1985. De politiska våldsdåd som inträffat i Zimbabwe den denaste månaden ger anledning till oro. Min bedömning är att valet 1985 på flera sätt kommer att bli avgörande för den fortsatta utvecklingen i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Sedan vi diskuterade här i kammaren förra gången om oroligheterna i Zimbabwe har premiärminister Mugabes parti ZANU hållit sin partikongress. De uttalanden som främst premiärministern gjort tidigare om att inrätta en enpartistat fick förnyad aktualitet vid kongressen. I en stadga som antogs bestämdes att partiet skall arbeta för att upprätta en enpartistat under ZANU:s ledning. I en resolution, som också antogs vid kongressen, beslutades att enpartistaten skulle införas ”i tidens fullbordan” och i enlighet med lagar och förordningar. I en halvårsrapport från SIDA:s biståndskontor i Harare tidigare i år berättas det om oroligheter i vissa provinser i Zimbabwe. Man skriver också i rapporten: ”I början av juni förbjöds alla ZAPU-möten i dessa provinser. ZANU arrangerade däremot stora möten där, vilka urartade och ledde till att rena pöbelhopar vandaliserade och brände partilokaler, bostäder och bilar tillhöriga ZAPU, UANC och deras medlemmar. Ett 40-tal människor dödades och enbart i staden Kwekwe ca 20 mil sydväst om Harare totalförstördes enligt officiella uppgifter 96 hus. Polisen lyste med sin frånvaro under dessa kravaller, — — =.” I det svar som utrikesministern lämnade sägs det att oppositionspolitikerna har uttalat sig i frågan om införande av en enpartistat, och utrikesministern säger att åtskilliga accepterar. Det kan i varje fall inte gälla de två ledande oppositionspolitikerna, ZAPU:s ledare Nkomo och UANC:s ledare biskop Muzoreva. Däremot har jag hört att Ian Smith lär har uttryckt viss sympati för införande av en enpartistat, men det kan ju inte vara ett särskilt positivt uttalande för den svenska regeringen, tycker jag. Utrikesministern säger sedan i svaret att det är bekant att vi i Sverige vill ha demokrati som innebär fritt bildande av partier och att partier skall få delta i val fritt och självständigt, och det är ju en självklarhet. Men är det inte på tiden nu att den svenska regeringen lämnar de allmänna fraserna och uttalar, direkt med hänsyftning på utvecklingen i Zimbabwe, att det inte står i överensstämmelse med vår biståndspolitik att landet övergår till att bli en enpartistat? Det gäller ju ändå ett av våra programländer, där vi har som en målsättning införande av eller ökad demokrati.
Herr talman! AV FN:s ca 160 medlemsländer är det högst 30 som man med god vilja kan beteckna som demokratier i västerländsk mening. Resten av medlemsstaterna har andra statsskick som inte innebär en demokrati av det slag som vi har och som vi önskar se. Vi måste ändå samarbeta med ett stort antal av dessa. Om jag nämner afrikanska stater som infört enpartimodellen, är t.ex. Zambia och Kenya två stater med vilka Sverige har ett intensivt samarbete sedan 20 år. Jag tror inte att det går för Sverige att ställa villkor för andra länders statsskick som förutsättning för att de skall få svenskt bistånd, hur mycket vi än värderar demokratin som den bästa styrelseformen, demokrati i västerländsk mening. Jag har uttalat som min åsikt att vi från svensk sida hoppas att ett pluralistiskt system skall bestå i Zimbabwe. Mycket kommer att bero av om man får leva ostört från attacker från sin sydafrikanske granne.
Herr talman! Jag hade hoppats på ett bätrre klargörande. Självklart är jag fullt medveten om att de flesta länder i världen tyvärr inte är demokratier i dag. Men det är särskilt allvarligt när ett land som har ett flerpartisystem överger det systemet och inför enpartivälde. Jag hade hoppats att regeringen skulle säga att man ser med stor oro och med ogillande på en sådan utveckling. Ett sådant uttalande fick jag inte från utrikesministerns sida. Alldeles nyligen nåddes vi av besked om att regeringen i Zimbabwe uteslutit de två sista representanterna för oppositionspartiet ZAPU. Det flerpartisystem som fanns i regeringen existerar inte längre. Där har man redan infört enpartisystem. Borde inte den svenska regeringen i sina samtal med Zimbabwes regering — jag vet att Zimbabwes utrikesminister var på besök i Sverige i somras — påtala dessa förhållanden och säga att man helst ser att Zimbabwe överger planerna på enpartisystem och bibehåller flerpartisystem, som är det enda som kan förenas med demokrati.

Herr talman! Det kan inte vara obekant för Lars Hjertén att vi upprepade gånger till företrädare för Zimbabwes regering har framhållit vår oro för utvecklingen i landet, framför allt för den stora användningen av våld. När det sedan gäller statsskicket är det också klart att det ingår som ett av våra biståndsmål att verka för en demokratisk utveckling. Det sker på olika sätt, bl.a. genom vidgade utbildningsmöjligheter osv. Men det är svårt, Lars Hjertén, att begära att Zimbabwe på en gång skall övergå från kolonialsystem till modern demokrati, Låt oss tänka på Sverige. De konservativa krafterna ville behålla fyrståndsriksdagen för 130 år sedan. Det fanns krafter som motsatte sig införandet av allmän rösträtt för män 1907 och det fanns de som ungefär tio år senare motsatte sig att den 40-gradiga skalan avskaffades. Det var konservativa krafter som kanske Lars Hjertén i dag vill fördöma, men det var inte märkligare att de verkade i Sverige än att det nu i Zimbabwe kommit upp denna afrikanska modell, som vi inte gillar. Det är ändå svårt för oss att säga att den skall ersättas av ett styrelseskick av svensk, modern modell, som det tagit över 100 år att utveckla.
Herr talman! Jag menar inte att demokratin med flerpartisystem är en svensk modell. Den är mycket väl tillämplig i alla delar av världen. Det skall inte vara en exklusivitet för ett fåtal länder, utan alla människor måste ha möjlighet att säga sin mening och rösta på olika partier. När jag lyssnar på utrikesministern minns jag ett föredrag som ingick i kurslitteraturen i statskunskap i Uppsala för några årtionden sedan. Det var en installationsföreläsning av professorn där, Carl Arvid Hessler. Ett tema var just enpartistaten kontra flerpartidemokratin, I föredraget sades att enpartistaten alltid har en massa skäl för att införa eller bibehålla enpartistaten. Ett sådant skäl anför Zimbabwe när man säger att införandet av enpartistaten skall följa författningen. I föredraget sades också att det finns förskönande omskrivningar. Man säger t.ex. att enpartistaten är en folkdemokrati. Det behövs inga förskönande omskrivningar, sade professor Hessler vid det tillfället. Det finns nämligen ett begrepp, diktatur, som täcker enpartistaten. Jag tycker det är allvarligt att man går en sådan utveckling till mötes i Zimbabwe.
Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig på vilket sätt regeringen i dag söker uttrycka sin solidaritet med Chiles folk och hur regeringen i internatio nella sammanhang vill verka för minoriteternas rättigheter i Chile. Läget i Chile inger oro. Som bekant har på senare tid Pinochetregimen infört belägringstillstånd och markant ökat förföljelsen av politiskt oliktänkande. Den repressionsvåg och massarresteringsvåg som i dag präglar Chile måste fördömas. Så mycket mer beklagligt är det som i dag sker i Chile då det, åtminstone på ytan, tills för en tid sedan såg ut att finnas möjlighet för en viss politisk öppning. I dag kan vi konstatera att den chilenska militärregimen inte tycks ha några avsikter att beakta det chilenska folkets rättmätiga krav på bl.a. en snabb återgång till demokrati. Jag har tidigare sagt här i riksdagen att det är regeringens uppfattning att en av de viktigaste insatserna Sverige kan göra för en demokratisk utveckling i Chile är att hålla en dialog öppen med de demokratiska krafterna och väcka en internationell opinion för deras kamp. I internationella sammanhang har vi, som bekant, kraftigt och utan omsvep fördömt de brott mot de mänskliga rättigheterna som diktaturen begått. Vi kommer inte att förtröttas i dessa våra ansträngningar. Den chilenska militärregeringens politik visavi mapucheindianerna synes vara en återgång till den tradition av förtryck och utplåning av indianernas särdrag som med undantag för under Allendetiden alltid rått i Chile. Tillsammans med rådande situation i Chile betyder detta att mapucheindianernas situation är svår. Sverige har traditionellt försvarat folkliga minoriteters intressen. I detta sammanhang synes det tillräckligt att konstatera att den resolution som FN:s generalförsamling antog den 17 december 1982 med svenskt stöd beträffande Chile innehåller en uttrycklig hänvisning till landets urinvånare. I avsnittet uppmanas de chilenska myndigheterna att fullt respektera särskilt urinvånarnas ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Den 16 december 1983 antog FN:s generalförsamling ett resolutionsförslag med bl.a. Sverige som medförslagställare om Chile. I resolutionen underströks kraftigt kravet på respekt för landets urinvånare. Inom ramen för vår samlade Chilepolitik kommer den svenska regeringen även fortsättningsvis att ägna intresse åt den chilenska urbefolkningen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Låt mig kort konstatera att jag tycker att det är ett mycket bra svar. Jag har inte så mycket att tillägga. Anledningen till att jag ställde frågan var just, som också tas upp i svaret, den mycket oroväckande utvecklingen i Chile. Ytterligare en anledning var att vi uppvaktades av företrädare för mapucheindianerna, som berättade om de massakrer på hela byar som nu pågår i Chile, där man på allt sätt försöker förtrycka just indianerna. Också på den punkten har utrikesministern gett ett bra svar. Jag välkomnar att regeringen kommer att ägna särskilt intresse åt just den chilenska urbefolkningen även i fortsättningen.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig, om jag är beredd att omedelbart söka få fram uppgifter om Anatolij Sjtjaranskijs vistelseort och hälsotillstånd. Anatolij Sjtjaranskij, vars arbete för mänskliga rättigheter är väl känt, dömdes 1978 till sammanlagt 13 års fängelse och arbetsläger. Han har i slutet av oktober överförts från fängelse till läger. Sjtjaranskijs bror har nyligen meddelat fru Sjtjaranskaja, som är bosatt i Israel, att Sjtjaranskij befinner sig i ett läger i Ural. Vi vet att hans hälsa är bräcklig. Hans tillstånd uppges dock f.n. vara hyggligt. Denna uppgift är enligt hans hustru osäker. Jag hoppas att den är riktig. Jag har inför denna kammare tidigare understrukit, att det vore en välkommen humanitär åtgärd om Anatolij Sjtjaranskij frigavs och tilläts lämna Sovjetunionen för att återförenas med sin hustru. Jag vill begagna detta tillfälle att ånyo uttrycka en stark förhoppning om frigivning och utresa för Sjtjaranskij.

Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min stora tacksamhet över det utförliga och klart positiva svaret. Låt mig bara ge en kompletterande bakgrund till min fråga. Jag var i Sovjetunionen en vecka i juli månad 1977 och blev då kontaktad av många judar som uttryckte sin oro över att en medborgarrättskämpe som hette Anatolij Sjtjaranskij hade häktats den 15 mars samma år och att man inte hade fått någon som helst kontakt med honom. I och för sig är detta ingenting ovanligt. Under häktningstiden är man i Sovjet totalt avstängd från kontakt med omgivningen. Vad som var extremt var att häktningstiden förlängdes från normalt maximala 6 månader till 15 månader, innan rättegången hölls i juli månad 1978. Rättegången blev summarisk, och han dömdes till det mycket hårda straffet tio års fängelse och tre års arbetsläger med s.k. hård regim. Enligt praxis brukar vederbörande efter halva fängelsetiden få komma över i arbetsläger, men den tiden har kraftigt överskridits. Den 26 oktober i år hade man emellertid underrättat honom och hans anhöriga om att nu skulle han äntligen överföras från fängelse till arbetsläger. Eftersom hans hälsa var mycket dålig, åkte hans mor till fängelset i Chistopol för att försöka hjälpa honom i samband med transporten, som skulle ta ungefär ett dygn i anspråk. Detta tilläts inte modern, utan hon fick bara beskedet: Ni får ingen kontakt med er son, och ni kommer inte heller att få träffa honom, men vi skall underrätta er omedelbart när han har kommit fram. Så sent som den 22 november, alltså nästan en hel månad därefter, ringde mig hans hustru Avital från Jerusalem och sade att varken hon eller modern hade någon uppgift om var Sjtjaranskij befann sig vid tillfället. Det var därför jag ställde min fråga. Lyckligtvis fick jag redan påföljande dag besked om att man äntligen hade fått fram en adress och en vistelseort. Däremot hade man mycket oklara uppgifter om hans hälsotillstånd. Jag är som sagt tacksam för svaret. Jag vill gärna än en gång läsa upp vad statsrådet avslutningsvis säger: ”det vore en välkommen humanitär åtgärd om Anatolij Sjtjaranskij frigavs och tilläts lämna Sovjetunionen för att återförenas med sin hustru”. Jag vill också begagna tillfället att instämma i detta och tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har i en interpellation frågat mig vilka slutsatser jag drar av riksrevisionsverkets rapport om hanteringen av dets.k. importstödet och om jag är beredd att föreslå förändringar i inriktningen av det svenska biståndet med anledning av rapporten. Importstödet är en väsentlig och flexibel biståndsform som utgör ett värdefullt komplement till det ändamålsbestämda projektstödet för länder med akuta försörjningsproblem. Genom importstöd kan sådana länder få angelägna varor och tjänster. Importstöd är också en biståndsform som används av flertalet stora givarländer. Riksrevisionsverket konstaterar i sin rapport att importstöd innebär att valuta ställs till mottagarlandets förfogande för inköp av varor och tjänster. SIDA:s medverkan i hanteringen av importstödet blir därmed mer begränsad än vad som gäller för projektstödet även om regeringen och SIDA under senare år kommit att ta en alltmer aktiv del i att fastställa vad importstödet skall omfatta. En sådan mer begränsad medverkan i importstödet tillämpas även t.ex. av Världsbanken som har ett tämligen omfattande importstödsprogram i ett av de två länder RRV studerat, nämligen Bangladesh. Importstödets handläggning har under en längre tid varit föremål för regeringens och SIDA:s uppmärksmhet. SIDA har under senare tid lagt fram studier om importstödet vilka liksom RRV:s revisionsrapport kan tjäna som underlag för ytterligare förbättringar av hanteringen och inriktningen av denna biståndsform. RRV framför i sin rapport flera kritiska synpunkter på hanteringen av importstödet, bl.a. att det inte är tillräckligt anpassat till mottagarländernas behov och att uppföljningen inte fungerar tillfredsställande. Jag finner det angeläget att i linje med vad RRV föreslagit studera hur importstödet bör utformas för att det på bästa sätt skall kunna anpassas efter mottagarländernas behov och förmåga att utnyttja det. Vidare bör importstödet i ökad utsträckning inriktas på enklare varor, reservdelar och standardiserade produkter som mottagarna har godtagbar kapacitet att hantera. En förändring av importstödets innehåll och inriktning bör leda till en förenkling av vissa moment i importstödshandläggningen. Därmed bör ökad uppmärksamhet kunna ges åt behovsprövning, bedömning av mottagningskapaciteten och stickprovsundersökningar av stödets användning. Den hantering och inriktning av importstödet som jag här redovisat bidrar till att höja importstödets effektivitet som ett instrument att bistå fattiga länder. I den kommande budgetpropositionen kommer dessa frågor att belysas ytterligare.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på mina frågor. Det finns ett uttryckssätt som säger att sent skall syndaren vakna. I det här interpellationssvaret vaknar syndaren inte alls. Här har riksrevisionsverket kommit med en rapport om svenskt importstöd till u-länderna som rönt stor och berättigad uppmärksamhet. Riksrevisionsverkets påpekanden är anmärkningsvärda och allvarliga. RRV sammanfattar sin utredning med att konstatera att ”SIDA:s kunskaper om hur importstödet använts och om effekterna av stödet är ringa. Detta är allvarligt med tanke på de stora belopp som utgår i form av importstöd”. Riksrevisionsverket säger också att iakttagelserna vid granskningen ger underlag för diskussion av mer övergripande frågeställningar kring biståndsformen importstöd. Utrikesministerns reaktion på RRV:s granskning och mina frågor i anslutning till denna är att lovorda biståndsformen importstöd som väsentlig, flexibel och värdefull. Egentligen borde jag inte vara förvånad över utrikesministerns svar. Importstödet är en produkt av 1970-talets socialdemokratiska biståndspolitik, där det väsentligaste var att välja rätt mottagarland för den svenska u-hjälpen. Fick vi bara rätt regim, helst socialistisk, som samarbetspartner så behövde Sverige sedan inte bekymra sig för hur biståndsmedlen användes. Jag menar att det är denna regimorienterade och kravlösa biståndspolitik som är huvudförklaringen till de nedslående resultaten av RRV:s granskning. Varför skulle SIDA anstränga sig för att följa upp och kontrollera importstödets användning när statsmakterna under tidigt 1970-tal direkt angav att SIDA:s insyn och uppföljning av importstödet skulle vara begränsad? Det har naturligtvis varit enklast för SIDA att följa de riktlinjerna och koncentrera sina ansträngningar på de insatser av projektkaraktär som funnits. Under den borgerliga tiden ändrades statsmakternas syn på SIDA:s ansvar, och SIDA utarbetade också 1981 nya och bättre riktlinjer för Utrikesministern säger i sitt svar till mig att importstödet utgör ett värdefullt komplement till det ändamålsbestämda projektstödet för länder med akuta försörjningsproblem. Ja, det är möjligt, utrikesministern, att det kan vara så i vissa fall. Men det är inte på det sättet som importstödet har använts i svensk biståndspolitik. Importstödet har varken varit tillfälligt eller utgjort ett komplement. Importstödet har utgjort nära hälften av Sveriges samarbete med programländerna under en lång följd av år. Som RRV konstaterar utgick importstöd budgetåret 1983/84 till 13 av 18 programländer. För 6 av dessa utgjorde importstödet mer än hälften av landramen. Importstödets andel av det utbetalade landprogrammerade biståndet var under en tioårsperiod, har 16 200 milj.kr. utbetalats i importstöd. Herr talman! Jag skulle vilja jämföra dessa 16,2 miljarder kronor, som utbetalats till u-länderna med bristfällig kontroll och med ringa kunskaper om effekterna av stödet, med de skattemedel som under samma tidsperiod slussats via de enskilda organisationerna, dvs. ca en halv miljard eller 500 milj.kr. Jag är ganska övertygad om att dessa 500 milj.kr. i de enskilda organisationernas händer har betytt mer när det gäller att hjälpa de fattiga än de 16 miljarderna i importstöd. Herr talman! Jag anser, uppenbarligen till skillnad från utrikesministern, att importstöd är en biståndsform som kraftigt bör minska som ett inslag i svenskt biståndspolitik. Vi bör gå över till ett projektoch probleminriktat bistånd, där klara mål för insatser kan uppställas och där det blir möjligt att i en utvärdering konstatera att målen också uppfylls, dvs. att hjälpen blir till nytta för de fattiga. Det svenska folkets biståndsvilja bärs upp av humanitär medkänsla med fattiga och nödlidande människor. Når hjälpen inte fram, gör den ingen nytta, så faller själva motivet för verksamheten bort. Statsmakterna, regering och riksdag, har därför ett stort ansvar att tillse att det statliga biståndet är effektivt, att det når fram och att det leder till utveckling och framåtskridande för de fattiga. RRV:s rapport är i detta hänseende utomordentligt alarmerande. RRV konstaterar ju att nära hälften av biståndet till programländerna utgår på sådant sätt att mycket litet kan sägas om dess effekter. Importstödet kanske t.o.m. försämrar situationen för de fattiga på landsbygden genom att det underlättar för en stadsbaserad elit att fortsätta en felaktig politik. Problemen för den svenska utvecklingshjälpen försvinner inte därför att vi söker blunda för dem. Nöden i u-länderna minskas inte av en u-hjälp som inte når fram. Biståndsviljan stärks inte heller av en sådan u-hjälp. Det är nu biståndspolitiken måste läggas om. Det är nu vi måste söka åstadkomma ett bättre svenskt bistånd. Låt mig avslutningsvis söka stöd för denna min uppfattning hos en socialdemokrat, nämligen Lars Anell, biståndssakkunnig, som säger följande i den nyutkomna boken Bistånd under omprövning: ”Det är min bestämda uppfattning att vi så snart som möjligt bör övergå till ett system där biståndsmyndigheterna får visa hur effektivt de kan använda de pengar de begär. I själva verket vore detta naturligt just på biståndsområdet eftersom det handlar om en typisk projektverksamhet. I så hög grad som möjligt bör de enskilda insatserna motiveras på basis av mätbara mål. Detta skulle också underlätta en kontinuerlig utvärderingsverksamhet. Sannolikt skulle biståndsmyndigheterna uppleva dessa krav som stimulerande. Åtminstone om man utgår från dagens situation som präglas av statsmakternas totala ointresse för den faktiska utvecklingen i u-länderna.”

Herr talman! Jag har i mitt tidigare inlägg framhållit att riksrevisionsverkets rapport kommer att studeras, och vi kommer att tillgodogöra oss de synpunkter som där förs fram. Jag håller det emellertid för absolut säkert att importstödet är en del av det svenska biståndet som inte kommer att kunna avvecklas. Det är självklart att en väsentlig del av biståndet skall utgöras av projekt som utformas i direkt samarbete mellan de svenska biståndsmyndigheterna och vederbörande lands regering. Utöver dessa projekt, som vi mycket noggrant medverkar i planeringen av, förekommer också att vi ger ett importstöd, vilket i praktiken innebär att vi ställer betalningsmedel till biståndsländernas förfogande för att de skall kunna köpa varor och tjänster från olika håll. Av det bilaterala biståndet är det ungefär 20 96 som utgår i form av obundet importstöd, dvs. där vi inte bestämmer varifrån vederbörande land skall köpa sina varor och tjänster. Jag utgår från att det är denna del som kritiken i första hand riktas mot. Jag vill emellertid säga att av dessa 20 90 som utgör obundet importstöd kommer mycket tillbaka till svenska företag genom betalningar för varor från Sverige. Men allt kommer alltså inte tillbaka, och allt kontrolleras inte i detalj från Sverige. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att det här i kammaren för en liten stund sedan fördes en debatt om demokratin i biståndsländer. Det kan vara skäl att framhålla att själva kärnan i begreppet demokrati måste vara rätten att besluta i egna angelägenheter. Det är så att när vi av biståndsmedel ställer en del till förfogande i form av obundet bistånd, finner jag det inte alldeles självklart att det skall vara i Stockholm, och av svenskar, som varje enskildhet bestäms när det gäller detta importstöds användning. Även om vi tror att våra revisorer är överlägsna och att vår administration är överlägsen den dessa u-länder har för beslut och kontroll, så är också deras ansvar för egna angelägenheter något som hör ihop med demokratin. I värsta fall får de, som vi har gjort många gånger, av egna misstag lära sig att inte upprepa ett förfarande som visar sig felaktigt. Jag anser det mer än orättvist att av dessa u-länder, vilkas administration — just på grund av att det är fråga om u-länder — säkerligen har sina brister jämfört med industriländerna, kräva en detaljkunskap om marknader och förhållanden som gör att varje inköp blir det mest idealiska. Jag finner det dessutom inte uteslutet att mycket som vi händelsevis skulle anse vara deras största behov inte nödvändigtvis behöver vara det, om man i u-länderna har en annan uppfattning. Jag tror därför att det, vid sidan av de projekt som vi noggrant utformar och vid sidan av det bundna importstöd som vi ger, också fortsättningsvis bör finnas en fri kvot av obundet importstöd, som de olika mottagarländerna själva tar ansvaret för. Med detta har jag inte sagt att vi inte skall studera vad riksrevisionsverket framhåller. Men om riksrevisionsverkets mening är att vår administration är överlägsen många u-länders, så vill jag påstå att man har slagit in öppna dörrar. Vår avsikt är att administrationen i u-länderna skall förbättras, och att folken och deras valda styrelser skall ta sitt eget ansvar.
Herr talman! Jag tycker mig i utrikesministerns senaste inlägg spåra en viss öppning, en viss flexibilitet, som visar att utrikesministern är medveten om att här kanske ändå behövs ett omtänkande när det gäller utformningen av den svenska biståndspolitiken. Ingenting vore mer positivt än att få uppleva att socialdemokraterna verkligen var beredda att överge sitt stela fasthållande vid den regimorienterade biståndspolitiken, som ju i praktiken kommit att innebära att nära hälften av det programlandsinriktade biståndet har fått den utformningen att vi skickar regeringsadresserade checkar till de här länderna. Som RRV konstaterar sker detta med mycket bristfällig uppföljning, med mycket bristfällig kontroll och med ringa uppfattning om huruvida dessa medel gör någon nytta för de fattiga. Det här är just mitt huvudargument. Vi har ett ansvar för att tillse att de svenska biståndsmedlen — som skattebetalarna ställer upp med — verkligen gör nytta och når fram till de fattiga människor som vi behöver hjälpa. Pengarna får inte bli ett stöd för en regim som för en orättfärdig och felaktig politik som försämrar situationen för de fattiga. Tyvärr, utrikesministern, är detta i dag verkligheten i en lång rad av programländerna. Denna verklighet måste vi se i ögonen. Vi får inte göra det enkelt för oss genom att bara använda fina fraser och fina ord — det är ingen hjälp för de fattiga.

Herr talman! Bengt Kindbom har frågat mig om regeringen är beredd att anslå de medel som erfordras för byggande av en informationsanläggning vid Hornborgasjön och stå för den framtida driften av densamma. Berörda myndigheter och kommuner har med jordbruksdepartementet tagit upp frågan om byggande av en informationsanläggning vid Hornborgasjön. Mot bakgrund av den betydande naturvårdssatsning som restaurering en av Hornborgasjön utgör, finner jag det naturligt att en anläggning av detta slag kommer till stånd. Detta har under hand meddelats intressenterna. Staten kommer att delta i finansieringen av anläggningen. Vad gäller formerna för den framtida driften av anläggningen, pågår enligt vad jag erfarit överläggningar mellan berörda intressenter. Jag vill därför inte här föregripa resultatet av dessa överläggningar.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

Jag utgår från att jordbruksministern anser att restaureringen av Hornborgasjön är ett riksintresse eller t.o.m. en fråga av internationellt intresse och även anser att det är angeläget att få till stånd en anläggning som kan ge information om vad som pågår och vad den restaurerade sjön har att ge. Den aktuella frågan kan tyckas vara en liten bit av hela projektet, men jag anser ändå att det är en betydelsefull del. Så många som möjligt skall ju ha chans att komma till Hornborgasjön när den är restaurerad. Informationsanläggningen har nu projekterats färdigt utan att kommunerna kunnat få besked om deltagandet från statens sida. Det är då bra att jordbruksministern slår fast att han finner det naturligt att en anläggning av detta slag kommer till stånd. Mina två följdfrågor anknyter till de båda ursprungliga frågorna. Min första fråga är: Kommer staten att delta med det belopp som avtalet mellan kommunerna, landstinget och naturvårdsverket förutsätter? Avtalet är inte undertecknat av naturvårdsverket, men det är undertecknat av kommunerna och landstinget. De tre kommuner som är aktuella har förbundit sig att delta solidariskt med lika mycket pengar, och landstinget deltar också med lika stort belopp som kommunerna. Frågan är alltså om staten är beredd att gå med så långt som de ursprungliga diskussionerna har gällt. Den andra frågan gäller driften. Här säger jordbruksministern att det pågår överläggningar och att han inte vill föregripa resultatet av dem. Men jag menar ändå att det är viktigt att så snart som möjligt få ett besked på den här punkten. I kommunerna har man nämligen beslutat att delta i projektet under förutsättning att naturvårdsverket svarar för driften av anläggningen. Kommer man inte att göra det, får man ånyo ta upp frågan och behandla frågan hela den långa vägen igen, med nya fullmäktigebeslut, och då kommer det att dröja ytterligare innan arbetet kan komma i gång.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som Bengt Kindbom säger, att jag anser att Hornborgasjön är ett riksintresse. Det har vi bevisat ifrån den här regeringens sida och ifrån det partis sida som jag företräder, genom att vi tidigt engagerade oss starkt för restaureringen av sjön, och det redan har anslagits 30 milj.kr. Beträffande de frågor Bengt Kindbom ställt vill jag säga att det är naturvårdsverket som för statens räkning har att föra dessa överläggningar. Det skulle vara fel av mig att då precisera vilket resultat naturvårdsverket på den här punkten skall komma fram till. Jag har angett att staten skall engagera sig i finansieringen. Naturvårdsverket har uppdraget att slutföra överläggningarna.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om värdet av Hornborgasjön. Jag erinrar mig att socialdemokraterna under oppositionstiden var angelägna om att framhålla värdet av Hornborgasjöns restaurering, f. ö. något som det inte rått delade meningar om. Men man ansåg också att frågan skulle drivas snabbare. När jag konstaterat detta tycker jag att det är något i följdsvaret som inte stämmer. I kommunernas överläggningar med naturvårdsverket hänvisar naturvårdsverket till jordbruksdepartementet och menar att man inte kan ge något besked förrän man fått besked från departementet. Nu hoppas jag att det är utklarat att naturvårdsverket skall ta sitt fulla ansvar och fullfölja behandlingen — och inte skylla ifrån sig på regeringen, så att kommunerna får sitta och vänta och kanske tvingas ta upp hela frågan på

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig följande: Frågor om medieundervisning har starkt betonats i den nya läroplanen för grundskolan . Bildämnet har t.ex som ett viktigt inslag att ge eleverna kunskap om bildanalys och bildkomposition samt bild och miljö för att ge dem förmåga att ta kritisk ställning till dagens massmedieutbud. Ett arbete pågår vidare i samverkan mellan skolöverstyrelsen och kulturrådet för att stärka bildämnets roll i skolan. Studier av massmedierna ingår också i svenskämnet, bl.a. genom att eleverna skall använda tidningar, radio, TV och film i undervisningen och därvid kritiskt granska innehållet. I den kommande budgetpropositionen återkommer jag till frågan om ytterligare åtgärder för att stimulera kultur i skolan. När det gäller frågor inom kulturoch medieområdet utanför skolsektorn pågår f.n. ett beredningsarbete inom regeringskansliet som omfattar bl.a. litteraturfrågor, regelverk för kabelutbyggnaden och närradion samt ändringar i biografförordningen och videovåldslagen. Regeringens ställningstaganden i dessa frågor kommer att redovisas under våren. Regeringen har vidare lämnat en proposition till riksdagen med förslag till grundlagsändring som skall möjliggöra förhandsgranskning av videogram avsedda för offentlig visning. Det är en mycket mörk bild Eva Hjelmström ger av barns och ungdomars situation i dag. Den bilden kan diskuteras. Jag är väl medveten om att det finns problem, men jag vill ändå hävda att situationen inte är så entydigt negativ som den framställs i interpellationen. Det är dessutom så att barns och ungdomars möjligheter att stå emot ett förledande eller förråande medieutbud inte enbart — eller ens i första hand — påverkas av åtgärder inom massmediesektorn. Allmänna förhållanden som t.ex. barnfamiljernas ekonomiska situation, barnens uppväxtförhållanden och skolundervisningens kvalitet spelar en långt större roll i detta sammanhang. Men ett destruktivt massmedieutbud kan bidra till att förstärka stämningar av hopplöshet och passivitet. Därför är det nödvändigt att ägna stor uppmärksamhet åt hur barns och ungdomars massmedievanor utvecklas och att finna former för att hyfsa kvaliteten i utbudet av videogram för uthyrning eller försäljning. Allra viktigast är kanske ändå att stärka kvalitetskulturens roll för barn och ungdomar och att stimulera deras kreativitet och kvalitetskänsla genom eget skapande.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min interpellation, men jag tycker att det är ett mycket tunt svar. Jag ställde alltså tre seriösa frågor — om medieundervisningen, om kabel-TV-utbyggnaden och om konkreta åtgärder för att förbättra barnens och ungdomens situation. När det gäller medieundervisningen går Bengt Göranssons partikollega John-Olle Persson ut i Stadshuset i Stockholm och lovar ett antal hundra miljoner till datorer, samtidigt som man drar in mellanmålen, rustar ner skolbiblioteken liksom folkbiblioteken och sätter sociala åtgärder åt sidan, osv. Det är, herr talman, kulturministern själv som gått i spetsen för sådana här vansinniga förslag genom att förra året i budgeten ta upp 30 milj.kr. för datorinköp och ingenting till just medieundervisningen. Jag har i min hand senaste numret av Ny Teknik. Där karakteriserar Karin Stigbrand, forskare vid Stockholms universitet, massmedieundervisningen som en droppe i havet, om den ens existerar. Kulturministern hänvisar till läroplan 80. Det finns mycket vackert i den läroplanen, men det förblir tyvärr fagra ord på papperet. Verkligheten ute i skolorna ser annorlunda ut, och det borde kulturministern kunna erkänna. Det är inte bara Karin Stigbrand som påpekat detta. När vi förra året tog upp frågan i en motion här i riksdagen, fick denna ett oerhört positivt mottagande från lärarorganisationer, från elevorganisationer och även från barnfilmrådet och filminstitutet. Vill vi, herr talman, uppfostra barnen till kritiskt tänkande, självständiga människor med en beredskap inför informationssamhället så räcker inte den laissez-faire-politik som regeringen nu ägnar sig åt. Vi från vpk:s sida menar att arbetarrörelsen här har ett stort ansvar för att kulturen skall vara ett redskap att finna nya lösningar och nya modeller för att forma en framtid. Nu sviks idealen i fråga om solidaritet och medvetenhet till förmån för en teknifiering av tillvaron. Detta gäller också min andra fråga, om kabel-TV. På ort efter ort byggs nu kabel-TV-nätet ut, utan några kulturpolitiska hänsyn. Jag kan berätta om ett besök som jag gjorde i Upplands Väsby häromveckan. Där har stiftelsen Väsbyhem dragit in kabel — utan att fråga hyresgästerna, som i sin tur med rätta var mycket förgrymmade. De hade hellre sett satsningar på en levande kultur, på förbättringar i boendemiljön, bättre lekplatser, gårdsfester osv. — det som Bengt Göransson tar upp i slutet av sitt svar. Nu får man i stället åtta timmar Sky Channel med våld, kvinnoförakt och hårdrock samt fem timmar fransk TV om dagen. Den här kabeln motiveras med att det skulle komma så mycket lokala program. Ja, sedan starten den 1 september har de boende, deras barn och ungdomar kunnat ta del av sammanlagt en timme — dvs. två gånger en halvtimme — bustråkiga lokala program, bustråkiga eftersom resurser för att göra dem bättre saknas. Är detta, Bengt Göransson, socialdemokratisk kulturpolitik anno 1984? Sist i svaret hävdar kulturministern att jag tecknar en mycket mörk bild och att jag är entydigt negativ. Det är fel. Tvärtom framhåller jag i min interpellation att de nya medierna kan leda till ett mer demokratiskt samhälle, förutsatt att det är människornas — och därmed barnens och ungdomens — behov och inte kapitalets råa vinstintressen som får styra utvecklingen. Men då krävs av ett parti som påstår sig vilja verka för samhörighet och solidaritet att det tar sitt ansvar. Bengt Göransson försöker förringa detta ansvar. Han säger i svaret: ”Det är dessutom så att barns och ungdomars möjligheter att stå emot ett förledande eller förråande medieutbud inte enbart — eller ens i första hand — påverkas av åtgärder inom massmediesektorn. Allmänna förhållanden som t.ex. barnfamiljernas ekonomiska situation, barnens uppväxtförhållanden och skolundervisningens kvalitet spelar en långt större roll i detta sammanhang.” Jag menar att Bengt Göransson här gör ett felslut. Det föreligger ingen motsättning mellan dessa faktorer. Det är tvärtom så att all tillgänglig forskning visar att det är de redan utsatta barnen — barn med dålig ekonomisk situation, barn i dåliga bostadsmiljöer — som drabbas mest också av det skadliga medieutbudet. Det är de som tillbringar mer tid framför TV:n — eller videon — än i skolan. Bengt Göransson avslutar svaret med att säga att han vill ”hyfsa kvaliteten i utbudet av videogram för uthyrning eller försäljning”. För det första är jag trött på att den här diskussionen enbart och ständigt kommer att handla om video. Det är ju inte bara videovåldet vi skall motverka. Jag har i min interpellation tagit upp andra utbud från medierna som riktar sig till — och drabbar — ungdomen. För det andra tycker jag att det verkligen är att sänka snöret att säga att man bara skall ”hyfsa kvaliteten”. Man skall väl ändå försöka förbättra utbudet. Jag skulle vilja avsluta med några frågor. Har Bengt Göransson över huvud taget gått igenom läroplanerna i det här ämnet? Där framstår ju radio och TV som gullet man intar vid kvällskaffet, och ingenting annat. Maktförhållanden och liknande tas aldrig upp. Vet Bengt Göransson hur det ser ut ute i skolorna? Och har — som sagt - Bengt Göransson tagit del av annat än videovåldsutbudet? Det finns andra medier som är lika ruskiga.